Herr talman! Till herr Oskarson vill jag helt kort säga, att jag icke varit motståndare till en delegering ut till t.ex. vägstyrelsen i de olika länen eller på annat sätt. Min fråga gällde för vilka av dessa organ ni vill ha en ändrad beslutsfunktion från statsmakterna till — som ni säger — landsting och primärkommuner. Herr Oskarson tar upp vägverket och säger att det blir 100 miljoner kronor om året i effektivitetsförlust. I mitt första anförande sade jag, att jag inte tror att vägverkets personal uppe i Falun kommer att sitta och rulla tummarna utan den kommer att arbeta även där, varför siffran inte kan vara riktig. Sedan tar herr Oskarson i sin kritik upp inflytandet på arbetsplatserna. Vi hade en stor diskussion om detta i fjol. Jag vill åter fråga: Var har man fått ett så stort inflytande när det gäller att planera en utflyttning? Jag vill ställa en motfråga: Har herr Oskarson ändrat uppfattning sedan 1971? Då var vi alla överens om det riktiga i utskottets skrivning när det säger att statsmakternas rätt att bestämma om statlig verksamhet inte kan sättas i fråga. Har herr Oskarson också ändrat uppfattning på den punkten?
Herr talman! Till det sista vill jag mycket kort svara att jag alls inte ändrat uppfattning på den punkten. Det är fortfarande statsmakternas rätt att bestämma. Men det är en väsentlig skillnad mellan om jag anställes i ett statligt verk såsom det militära, SJ eller vad det nu är fråga om och om jag anställes i ett annat slags verk. I det första fallet är det absolut klart att jag måste underordna mig förflyttningar, om det blir fråga om sådana. Är jag däremot anställd i något av de verk det nu gäller, har denna anställning inte skett i vetskapen om att hela verket helt plötsligt skall flytta till Umeå eller Karlstad. Där föreligger en väsentlig skillnad efter vad jag kan förstå. Herr Fagerlunds första fråga gällde decentralisering till kommuner och landsting i fråga om beslutsfunktioner. Vi tar inte enbart de verk som nu är aktuella, utan som jag ser det gäller det hela statsförvaltningen. Inom denna finns det många områden och många sådana myndigheter där just detta är möjligt. I fråga om dem kan jag, som jag tidigare sade, nå de regionalpolitiska effekter som jag eftersträvar samtidigt som jag kan garantera att verket fortfarande kan fungera på ett effektivt och bra sätt.

Herr talman! Jag ber att få ansluta mig till de principiella synpunkter som här anförts av herr Jan-Ivan Nilsson i Tvärålund. Men varför har jag då begärt ordet? Jo, hösten 1972 ställde jag en interpellation till finansministern och frågade i denna om han var beredd att fullfölja andra etappen av utflyttningen av statliga verk. Denna fråga var föranledd av att stora diskussioner hade uppstått i frågan och av att Värmland höll på att bli berövat de verk som vi förut haft ett halvt löfte om att få. Det gällde försvarets civilförvaltning och civilförsvarsstyrelsen. Jag fick svar på denna interpellation den 21 november. Jag påpekade då och vill nu ytterligare understryka detta att denna utflyttning är nödvändig från regionalpolitisk synpunkt. Vi har haft en kolossalt starkt ökad koncentration till storstadsområdena när det gäller befolkningen. Men skogslänen har befolkningsmässigt undergått en mycket stark minskning. Värmland har varit speciellt hårt utsatt. Det har varit en stark utflyttning därifrån. Endast fyra län i detta land har haft en större utflyttning än Värmland. Vi har också en stor arbetslöshet. Något måste givetvis göras och därför måste denna utlokalisering enligt min mening fullföljas. Därigenom blir det ett tillskott av arbetstillfällen. Jag skall inte gå in på några ytterligare argumenteringar, eftersom tiden här är knapp. Dock vill jag här gärna erinra om att herrar Wijkman och Ullsten då starkt talade mot denna utflyttning. Själv uttalade jag och hoppades på att finansministern skulle stödja Värmland när beslut i denna fråga slutligen skulle fattas. Nu står vi där. Även om jag inte delar finansministerns uppfattning i alla delar av det politiska fältet, vill jag ändå säga ett tack till finansministern för att han fullföljt utlokaliseringen och för att han fullföljt den på det sätt som var tänkt enligt tidigare föreliggande förslag. Detta sker helt enligt centerns decentraliseringslinje sedan lång tid tillbaka.

Efter vad jag kan bedöma har vi också nått stor enighet i utskottets betänkande.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

Herr Oskarson deltog också i den här debatten, och i en replik till mig efter det att jag hade anmärkt på att han tycktes vilja löva av Norrland och Falun—Borlänge när det gällde lokaliseringsobjekt yttrade han följande: ”Men, fru Hörnlund, detta är ju inte det sista vi gör i fråga om lokaliseringspolitik. Jag hoppas att vi kan återkomma både vad det gäller statlig utlokalisering och vad det gäller annat lokaliseringspolitiskt stöd och att dessa orter då verkligen ihågkoms. Det är min förhoppning.” Så långt herr Oskarson. Förhoppningarna tycks han ju vilja grusa själv i dag. Moderaterna tycks inte längre gå att lita på vare sig för Norrlandskommunerna, Falun—Borlänge eller andra som föreslås som mottagarkommuner. I dag vill varken herr Nordgren, herr Oskarson eller andra moderater vara med om en omlokalisering utan man yrkar avslag på propositionen. Folkpartisterna kommer väl i huvudsak också att gå emot förslaget, även om man har en och annan avhoppare som t.ex. inrikesutskottets ordförande. Detta är kanske i och för sig mindre chockerande, eftersom man knappast har så stor tilltro till folkpartiets pålitlighet i allmänhet och således inte heller i detta sammanhang. Och kluvenheten kanske framgick mycket tydligt när man lyssnade till herr Peterson i Linköping i det inlägg som han har gjort här. Men jag återkommer till frågan: Vad är det som hänt sedan förra beslutet som gör att två partier hoppar av när det gäller etapp 2 och detta efter det att man från dessa båda partier förut ansett att en omlokalisering av statlig verksamhet borde ske, ja, man har rent av kritiserat regeringen för att en sådan utflyttning inte kommit till stånd mycket tidigare? Om man tar del av reservationen 1 och även tänker på vad som har sagts här i debatten i dag, får man knappast något svar på den frågan. Man framhåller att ”nu framlagd proposition lider av allvarliga brister bl.a. när det gäller analys av samhällsekonomiska konsekvenser och inverkan på berörda förvaltningars effektivitet”. Men dessa brister måste väl också ha funnits när det gällde förslaget om etapp 1 som också var av betydligt större omfattning än den omlokalisering som nu förestår? Man säger att ”ett annat alternativ som inte behandlats är möjligheterna att med traditionella regionalpolitiska medel uppnå samma resultat som genom här föreslagen omlokalisering av central statlig verksamhet”. Men åtminstone herr Nordgren tycks ju inte ha någon hög tanke om de traditionella regionalpolitiska medlen och dess möjligheter när det gäller Söderhamn.

Eller hyser herr Nordgren egentligen inte de farhågor som framförs i reservation 1, som han själv skrivit under? Vidare säger man i reservationen: ”Konsekvenserna för berörda myndigheter vad gäller de direkta kostnaderna och möjligheten att upprätthålla en god effektivitet inom myndigheterna har inte belysts på ett tillfredsställande sätt. Kungl. Maj:ts och myndigheternas bedömningar går vitt isär och det beslutsunderlag som presenteras för riksdagen är inte av den kvaliteten att det bör läggas till grund för ett så vittgående beslut som nu föreslås.” Men fattade vi inte ett mer vittgående beslut år 1971, och gick inte Kungl. Maj:ts och myndigheternas meningar vitt isär även vid det tillfället? Det är alltså inte någonting nytt som nu kommit in i bilden. Man framhåller också att konsekvenserna för personalen inte är tillfredsställande belysta. ”Inte minst med hänsyn till de stora uppoffringar av personligt slag det här gäller ter det sig rimligt att statsmakterna kan prestera en hållbar motivering för sitt beslut”, säger man. Men varför tog man då inte mer hänsyn till de över 6 000 anställda och deras familjer som berördes av den första etappen? Var det fråga om mindre uppoffringar för deras vidkommande än för dem som berörs av den här etappen? Är det lättare för deras medföljande makar, herr Oskarson, att t.ex. få arbete på den nya orten? Hade inte dessa 6 000 samma problem när det gällde att omplaceras i annan statlig tjänst i Stockholm eller att flytta från vänkrets, anhöriga osv.? Eller var det helt enkelt, moderater och folkpartister, ett felaktigt beslut ni biträdde år 19712? I så fall borde ni rimligtvis ha löpt linan ut och sökt häva det föregående beslutet. Vid en så stor omlokalisering som det här är fråga om uppstår enligt min uppfattning exakt samma problem vid genomförandet av etapp två som vid genomförandet av etapp ett. Jag anförde förra gången att det naturligtvis knappast kan vara en önskedröm för över 6 000 statstjänstemän och deras anhöriga att ha att välja mellan utflyttning, omplacering och övergång till ett helt nytt jobb. Givetvis skall man inte heller underskatta problemen när det gäller de ca 3 700 som nu är aktuella. Men vi som tillstyrker förslaget om en utlokalisering anser att de regionalpolitiska fördelar som står att vinna är så stora, att de överväger olägenheterna i form av ökade kostnader och omställningsproblem, som övergångsvis uppstår. Kostnaderna har här bl.a. tagits upp av herr Oskarson. Det är inte så enkelt att genom andra regionalpolitiska insatser skapa 10 000 nya arbetstillfällen i de av landets regioner som nu får del av den statliga utlokaliseringen. Det skulle kräva avsevärt större belopp än den statliga utflyttningen kostar. Och det är sannerligen inte lätt att hitta objekt för en sådan extra satsning, även om man skulle vara beredd att satsa pengar. Man kan knappast visa tilltro till att moderata samlingspartiet och folkpartiet skulle vilja biträda en sådan satsning. Kvar står då det faktum att man från dessa båda partiers sida inte är speciellt intresserad av att vi uppnår en bättre regional balans i vårt land. Detta leder i sin tur till frågan: Hur skulle en borgerlig regering komma att handlägga utflyttningsbesluten? — Denna fråga har för övrigt redan i dag ställts av herr Fagerlund. Utskottets ordförande, herr Eriksson i Arvika, säger sig vilja biträda förslaget om en omlokalisering. Men han har sannerligen många reservationer. Han yrkar avslag när det gäller försvarets forksningsanstalt och vill således ta ifrån Umeå 250 anställda och Linköping 400. Han vill ha förnyad utredning när det gäller utflyttningen av delar av skolöverstyrelsen; 50 anställda skulle här till Sundsvall. Han vill ha statens jordbruksnämnd kvar i Stockholm. Men om en förnyad utredning visar att nämnden kan utlokaliseras bör enligt hans uppfattning också Skövde prövas. Jönköping skulle alltså få avstå från de 150 anställda som man där väntar på. Det är i sanning många reservationer från den folkpartist som säger sig stödja propositionen om utlokalisering, etapp 2. Herr Eriksson i Arvika tog upp ett uttalande ur reservationen år 1971. Men att man i den utlokaliseringsetappen ville att visst stöd skulle komma Kopparbergs län till del berodde ju på att man gick emot domänverkets lokalisering dit. När det gäller FOA har utskottsmajoriteten fastslagit att en uppdelning av FOA :s verksamhet på flera orter innebär samordningsoch andra problem för myndigheten, vilka inte skall underskattas. De valda förläggningsorterna ger dock en så pass god vetenskaplig och teknisk miljö att vi anser att svårigheterna inte heller skall övervärderas. Att verksamheten efter detta beslut kommer att vara lokaliserad till fyra orter med olika verksamheter borde också stämma bra med de borgerligas intresse av en ytterligare decentralisering av verksamheter av olika slag i enlighet med den borgerliga reservationen 2, som också har undertecknats av herr Eriksson i Arvika. Likaså borde det vara angeläget att lokalisera ut delar av verk när man inte kan flytta ut hela verket. Därför har jag svårt att förstå att herr Eriksson vill avvakta när det gäller skolöverstyrelsens intagningssektion och enhet för provkonstruktion. Utskottsmajoriteten anser att verksamheten mycket väl kan bedrivas i Sundsvall, och herr Eriksson har väl knappast någon annan mening. Skulle en eventuell omorganisation bli följden av U 68:s förslag och skolöverstyrelsens utredningar, hindrar inte det att den verksamhet det här är fråga om bedrivs i Sundsvall. När det gäller statens jordbruksnämnd har utskottet slutligen sett det föreliggande förslaget som ett fullföljande av strävandena att göra Jönköping till ett administrativt centrum på jordbrukets område. Det är riktigt att jordbruksnämnden är ett kontaktintensivt organ och att den har ett nära samarbete med regleringsföreningarna samt jordbrukets organisationer och andra organisationer. Men vi har sagt oss att det kan utgöra ett skäl för berörda organ att på allvar pröva frågan om en omlokalisering, och vi tror att det med dagens kommunikationer, vilka för övrigt kan förbättras framgent, inte är någon omöjlighet att sköta kontakterna från Jönköping. Vi får ta vissa olägenheter om vi skall klara en omlokalisering över huvud taget, och det måste också gälla statens jordbruksnämnd, även om farhågorna många gånger, även i detta fall, säkert är överdrivna. Det borgerliga agerandet och i synnerhet folkpartiets agerande i denna fråga är således mycket splittrad. Det gör att jag åter ställer frågan: Skulle en eventuell borgerlig regering fullfölja beslutet om en utlokalisering i etapp 2. Kan man räkna med att utlokaliseringen skulle komma att genomföras alls, trots att centern nu biträder förslaget? Skulle man inte hänga upp sig på att man behöver göra fortsatta utredningar, att man vill åstadkomma en längre driven decentralisering av verksamheterna, skjuta på omflyttningarna osv.? Den här frågan, liksom många andra, har visat att det inte är så lätt att samarbeta på den borgerliga kanten och att väljarna kommer att vara mycket ovissa om vad de egentligen satsar på när de röstar borgerligt.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

Herr talman! Jag försökte, fru Hörnlund, att i mitt uttalande redovisa den tvekan jag hade förra gången, och jag tror inte heller fru Hörnlund är okunnig om den, efter de resonemang vi haft i utskottet. Jag hade också ett stort antal reservationer till utskottets betänkande. Fru Hörnlund hade vänligheten citera mig. Jag skall citera en annan bit i samma yttrande, där jag sade följande: ”Såsom jag sade både i mitt första anförande och i min replik, har jag försökt göra en avvägning och en bedömning med sakskäl som grund. Jag sade redan i mitt första anförande att jag inte kan gå med på att den regionalpolitiska målsättningen får göra våld på sakskälen.” Jag tycker, fru Hörnlund, att där kommer fram med all tydlighet att jag var tveksam och att jag verkligen hade försökt göra avvägningar. Sedan gick vi med på utlokaliseringen, och varför skall man då inte säga det som fru Hörnlund nu åberopar, nämligen att om vi finner sakliga skäl för det, så kan vi även i fortsättningen vara med om utlokalisering. Men det är ett annat läge nu, fru Hörnlund. Behovet av dämpning i storstadsområdena är inte lika påträngande som då. Vi har också ett annat läge på arbetsmarknaden än vi hade 1971. Och, fru Hörnlund, om det nu finns sakskäl, varför skall man då inte kunna ändra ståndpunkt? Visst skall man vara principfast, men inte skall man vara så principfast att man inte tar sakskäl. Det är vad vi har gjort i det här fallet. Låt mig slutligen säga att vi begärde också att få en redovisning av erfarenheterna från första etappen och en grundlig utredning om de samhällsekonomiska konsekvenserna. Det har vi inte fått. Då måste vi helt enkelt vid det här tillfället säga nej.

Herr talman! Bara en kort kommentar till fru Hörnlunds anförande. Hon är förvånad över att jag begär uppskov med utflyttningen av dessa avdelningar inom skolöverstyrelsen. Hon säger att jag vill ha en utredning. Men det är väl ändå så, fru Hörnlund, att vid den föredragning som hållits, bl.a. av generaldirektören, har det klart redovisats att det pågår en organisationsförändring, och man vet inte om dessa avdelningar kommer att finnas kvar. Jag har sagt att om utredningsarbetet ger vid handen att omlokalisering av verksamheten i en eller annan form är lämplig bör Sundsvall i första hand komma i fråga. Någon egentlig tidsförskjutning synes inte heller behöva uppkomma. Men nog kan vi väl vara överens om att det är rimligt att man väntar med att utlokalisera några avdelningar i ett verk tills man vet om avdelningarna kommer att finnas eller inte när organisationsutredningen är klar. Det tycker jag är mycket rimligt. Sedan säger fru Hörnlund, om jag förenklar resonemanget något, att jag genom mina avslagsyrkanden varit med om att begära uppskov och samtidigt ”lura” vissa orter på en del verk. Då är väl fru Hörnlund ändå inte konsekvent. Vi har kommit överens om att skjuta upp ställningstagandet i fråga om statens bakteriologiska laboratorium just för att det är en dåligt underbyggd utredning som ligger till grund för det. Vi har sagt att man där behöver se över det hela. Precis detsamma har jag sagt om ytterligare tre verk. Samma princip som fru Hörnlund har accepterat vill jag tillämpa på ytterligare tre verk. Sedan vill jag bara säga att om vi hade nått enighet om vårt decentraliseringsalternativ hade alla dessa orter som är aktuella varit garanterade förstärkning av arbetstillfällen.
Herr talman! Jag frågar fortfarande varför herr Nordgren inte är lika positiv till en utlokalisering i dag som tidigare. Jag har fortfarande inte fått något svar. Vad är det som har förändrats så att man enligt herr Nordgren i dag bör välja andra regionalpolitiska medel? Jag har inte fått svar på den frågan. Om det bara är ett avvaktande ni vill ha när det gäller den här etappen varför kritiserar ni då förslaget så bittert? Herr Nordgren har själv sagt att det är fråga om ett våldsamt slöseri. Då måste det väl ha varit fråga om det förra gången också. Det kan väl inte skilja så särskilt mycket på de två förslagen. Herr Oskarson försökte redovisa att han var tveksam redan vid förra tillfället. Då måste man fråga sig om herr Oskarson anser att det var ett felaktigt beslut som ni biträdde den gången. Man kan inte dra någon annan slutsats av det herr Oskarson säger. Men herr Oskarson deltog i det allmänna slagsmålet om ortsvalet. Fanns det då ändå inte ett visst intresse för utlokaliseringarna? Att läget skulle vara så speciellt annorlunda i dag kan jag heller inte förstå. Vi har visserligen haft en konjunkturavmattning men har just nu en uppåtgående konjunktur, och vi kommer säkert att få se mer av de här överhettningarna även i fortsättningen. Till herr Eriksson i Arvika vill jag bara framhålla att när det gäller delarna av skolöverstyrelsen var det ett typiskt förslag till utdecentralisering av delar av ett verk. Därför är det fortfarande underligt att herr Eriksson i Arvika inte vill vara med och stödja det förslaget.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

Delvis har han naturligtvis rätt i detta. När vi hanterade den här frågan år 1971 var den ny, och vi gjorde undan den principiella debatten i en lång överläggning som tog sina modiga sex sju timmar. Den slutade i ett beställningsarbete till finansministern och hans medarbetare, och det är det beställningsarbetet som nu är fullgjort och som redovisas inför riksdagen. När nu regeringen lojalt har fullgjort en beställning från riksdagen är det naturligtvis litet originellt att mötas av kanske inte så många ostentativa protester som förra gången — ja, vi har ju för all del bara börjat på talarlistan. Men i själva voteringen kommer reservationerna att få fler röster i dag än vad de fick år 1971. Det kan verka såsom en motsättning, men det ligger väl förklaringsgrunder även bakom detta. En förklaring är — som det har sagts vid något tillfälle — att storstadsräjongen Stockholm har råkat ut för en befolkningsminskning, vilket har föranlett att en del av riksdagens ledamöter ser det hela i ett något annorlunda perspektiv. Jag vill på denna punkt gärna deklarera en rent personlig ståndpunkt. Jag tror inte man skall tala om någon befolkningsminskning i Stockholm och Storstockholm när det gäller de administrativa aktiviteterna och tjänstemannaverksamheten. Vi har för närvarande 91 000 statstjänstemän i området Stockholm—Solna.

Det är väl om något uttryck för en expansion i den statliga administrationen beträffande personalstyrkan. Till detta skall dessutom läggas ett ersättningsbehov för den naturliga avgång av personal som alltid aktualiseras när man har en personalstam på i runt tal 90 000 anställda att röra sig med. Det är således inte fråga om någon neddämpning på den administrativa sidan när det gäller statsförvaltningen i Stockholm, tvärtom. Även med utflyttningen och utlokaliseringen kommer expansionen att fortsätta men i en lugnare takt.

Den här utveckligen har vi uppmärksammat, och numera går det inte några statsmedel till någon industriell utflyttning från storstaden. Flyttar man ut, gör man det på eget bevåg och efter egna ekonomiska kalkyler. Staten stimulerar inte någon sådan utflyttning av industriell verksamhet, varuproduktionsverksamhet eller liknande. Jag har också lagt märke till att man från Stockholms myndigheters sida nu är benägen att möta denna utveckling. Det har på sista tiden avlästs en ökad aktivitet för att få industriell verksamhet till storstaden, och detta inte bara på det kommunala området. För ett par dagar sedan läste jag ett föredrag av ordföranden i Företagareföreningen här i länet, landshövdingen, som också gav uttryck för att man är beredd att rusta upp sig i detta avseende för att i någon mån vända den industriella utvecklingsströmmen. Regeringen har emellertid lojalt mot riksdagen fullföljt planeringen av den andra etappen av utflyttningen av den statliga verksamheten. Alla vet vad etapp 2 omfattar, men den skall ses i det samband som jag nyss anförde. Det är alltså en begränsning av expansionen av antalet statstjänstemän i Stockholm som blir en följd av utflyttningen. På det sättet bör man se problemen. Jag tror också att den här frågan nu kan bedömas i en något lugnare stämning utanför det här huset. När vi 1971 diskuterade denna fråga vandrade det runt detta hus ett långt och imponerande demonstrationståg med fanor och standar såsom en protest mot utflyttningen. Jag har faktiskt inte lagt märke till om något liknande förekommer nu. Jag skulle bli överraskad om så blev fallet. Jag ser t.o.m. att läktaren är relativt tunt befolkad under denna debatt. Det har blivit en lugnare stämning utanför kammaren, och det kan väl delvis förklaras av att vi helt i samförstånd har träffat de organisationsmässiga överenskommelserna som skall träffas med de anställdas representanter i fråga om de villkor, rättigheter och förhållanden som skall gälla vid utflyttningen. Jag tror ingen kan säga annat än att staten här har sträckt sig så långt som man kan begära. Det har träffats en överenskommelse, och redan denna överenskommelse är väl ett kriterium på att man från de anställdas sida anser sig ha fått sina intressen tillgodosedda så långt som man kan begära. Verksamheten startar nu.

Personalen har där i stor utsträckning själv fått vara med om att utforma sina egna arbetslokaler. Det har förts en diskussion om att här skulle ett slags miljonrullning vara på gång. Från alla håll där man för fram sin tveksamhet, sitt avståndstagande, efterlyser man samhällsekonomiska bedömningar och en mera noggrann och inträngande ekonomisk kalkyl över utflyttingsverksamheten. Det har redovisats för utskottet — och jag vill minnas att det är återgivet i utskottsbetänkandet — att kostnaden för själva utflyttningen kan röra sig om ett hundratal miljoner kronor. Beträffande anläggningskostnaderna är det fullkomligt felaktigt att räkna detta som någon speciell utgift som man i annat fall skulle slippa undan. Naturligtvis är det inte så.

Men det är ju här i den centrala staden som alternativen till alla de ämbetslokaler vi bygger ute i landsorten ligger. Om man då inte skall få en alldeles orimlig situation för invånarna, kan man i stället tänka sig alternativet att bygga i Märsta, i Södertälje, i Nynäshamn eller på någon liknande plats, med hela den tidsförlust som de dagliga pendlingarna skulle medföra. Att kunna bygga de nya och moderna lokalerna ute i lokaliseringsorterna, med en behaglig promenad från bostaden till arbetslokalen morgon och kväll, har sina absoluta fördelar. Jag vill härutöver tillägga att det enligt besked som jag under gårdagen erhöll från byggnadsstyrelsen är ungefär 20 procent dyrare att bygga motsvarande ämbetslokaler i centrala Stockholm än vad det är att bygga dem ute i landsorten. Med de 400 miljoner kronor som det kostar att bygga dessa ämbetslokaler ute i landsorten har man följaktligen tjänat in 100 miljoner tack vare att man slipper uppföra byggnaderna i centrala Stockholm. Därigenom har man således eliminerat en utflyttningskostnad för personalen i samband med utlokaliseringen som har uppskattats just till ca 100 miljoner kronor. Jag har velat säga detta för att vi skall vara på det klara med att de som åberopar de väldiga kostnaderna gör detta utan att ha tänkt igenom denna fråga på ett riktigt sätt. Den argumentation som jag nu i mycket korta drag försökt prestera är enligt min mening absolut hållbar. Jag vill säga ytterligare en sak som inte har berörts i dag och som kanske inte heller kommer att beröras annat än till en del genom att statsrådet Löfberg efter mig kommer att besvara en interpellation, där man tar upp de frågor som aktualiserats i samband med personalens förflyttning. Det kommer förmodligen att vara det rätta tillfället att diskutera personalfrågorna i samband med utflyttningen. Som alla känner till har det organiserats en speciell nämnd som har att hantera personalens situation i samband med utflyttningen. I den nämnden är organisationerna självfallet ordentligt representerade, och nämnden har regeringens uppdrag att försöka på det minst störande sättet genomföra utflyttningsproceduren. Till den ändan har regeringen fattat beslut om att alla lediga platser i statsförvaltningen här i huvudstaden skall anmälas till denna nämnd. Personal som berörs av utflyttningen skall därvid få företräde till de lediga platserna i Stockholm i de andra verken, som kommer att vara kvar i Stockholm. Detta är väl en alldeles riktig ståndpunkt, om man vill ha en så pass intensiv sysselsättning som möjligt på lokaliseringsorterna ute i landsorten. Man bör då kanske inte flytta alla de anställda utan arbetsplatserna som sådana. Det var herr Nilsson i Tvärålund som sade detta, och det ligger självfallet en hel del i det. Vad som emellertid är intressant är att statens personalnämnd för närvarande har bekymmer med att från de utlokaliserade personalbesättningarna få fram det folk som behövs för att fylla de lediga platserna i de kvarvarande statliga verken. Man kan vara överraskad över detta. Chefen för den här verksamheten, Wilhelm Jentzen, sade redan i början av året, och han har upprepat det under de senaste veckorna, att han är överraskad över att det är svårigheter. Och han har fått lämna vissa dispenser från den av regeringen utfärdade rekommendationen. Han får säga till de verk som blir kvar här i Stockholm: Vi kan icke tillfredsställa era behov ur den grupp som skall flytta ut, utan nu får ni själva anställa fritt. Vi har inga sökande. Han är bekymrad över detta, och det kan väl vem som helst vara, men det är möjligt att det finns förklaringsgrunder. Det här skall aktualiseras under åren 1975 och 1980 och i år har vi 1973. Det kan tänkas att vederbörande säger sig: Tids nog kommer den dagen, och den dagen den sorgen. Jag har emellertid tagit upp det här för att understryka att jag tycker det vore önskvärt och riktigt om de tjänstemän, som av en eller annan anledning känner sig på ett alldeles särskilt sätt förankrade i storstaden, utnyttjade de här möjligheterna till omflyttning. Då blir ju deras intressen tillgodosedda, reservanterna i dag kan få sina önskemål i viss mån tillfredsställda, och man skapar dessutom möjligheter ute på lokaliseringsorten att bereda flera sökande anställning än man i annat fall kan göra. Fortsättningsvis, herr talman, bara några kommentarer till en del av de inlägg som jag har avlyssnat här i dag. När herr Nordgren som representant för moderaterna säger nej argumenterar han samtidigt för uppskov. Jag var inte riktigt på det klara med hur han argumenterade. Han talade för uppskov men sade: Vi yrkar inte på uppskov, utan vi säger nej. På samma sätt hamnade herr Peterson i Linköping från folkpartiet på uppskovslinjen. Det här är väl ingenting annat än ett försök att sitta på två stolar samtidigt. Man tycker som så att det ligger åtskilligt i att vi inte får den väldiga ackumuleringen av statstjänstemän i Stockholm och dess närmaste omgivning. Det kan vara befogat att se till att man fördelar den statliga förvaltningen, och man har ju prövat verk för verk och tagit fram de verk som man anser kan flyttas utan någon skada för hanteringen och det fortlöpande arbetet. Samtidigt säger man att det är klart att det blir irritation bland tjänstemännen i Stockholm, och därför kan det vara bra att sitta även på den stolen i den allmänna debatten. Så hamnar man på dubbla stolar. I något fall har man anfört som argument att man anser frågan inte vara tillräckligt utredd; det var herr Eriksson i Arvika som hade det skälet när det gällde FOA:s och jordbruksnämndens utlokalisering. Det här går egentligen inte. Som läget är, kan man bara säga antingen ja eller nej. Ett uppskov ger inte några nya fakta i ärendet. Dessa fakta skulle, enligt dem som yrkar på uppskovet, vara att man skulle få erfarenheter av hur en sådan här utlokalisering ter sig. Men vi har utlokaliserat fabriksverket till Eskilstuna, och ingen kan klaga på att det inte var en bra utlokalisering. Arbetet görs lika bra i Eskilstuna som om verket skulle ha suttit kvar i Stockholm. De anställda som flyttade med till Eskilstuna torde till övervägande del i dag gärna stanna kvar i Eskilstuna. Vi har tidigare flyttat ett verk till Göteborg. Det var ett av de första utlokaliseringsärenden jag var inkopplad i på den tiden jag var jordbruksminister och det gällde fiskeristyrelsen. Jag har inte lagt märke till att arbetet skulle ha gått sämre i det verket därför att det ligger långt ifrån Stockholm. Den högre utbildningen bygger vi ut utanför storstaden med oförskräckta tag, och naturligtvis kommer vi inte att förlora någonting på det. Och inom den industriella verksamheten är det ju inte heller så ovanligt att företagsamheten lägger sina centrala förvaltningar utanför Stockholm. Även om de har en benägenhet av gammal tradition att placera sig i Stockholm, finner vi en hel del av dem ute i landsorten. Det bör följaktligen inte vara någon absolut naturlag som säger att Stockholm har speciella företräden när det gäller administrativt arbete som dessutom vid en undersökning befinnes kunna avskiljas från annan administrativ verksamhet. Om man begär ett uppskov och nya utredningar och undersökningar om detta, så kommer man ändå i sista hand att stå i precis samma situation där vi står i dag. Jordbruksnämndens utflyttning till Jönköping har diskuterats, och vår strävan är ju att göra — jag tror fru Hörnlund också sade detta — Jönköping till ett jordbruksadministrativt centrum. Jag har tidigare uttalat förhoppningen att en sådan här medveten satsning från riksdagens sida även skulle medverka till att man inom jordbrukets ekonomiska organisationer skulle överväga sin lokalisering och orientera sig till den stad som skulle bli någonting av jordbrukets adminstrativa centralort. Jag är väl medveten om vilka kontakter som behöver tas med jordbruksnämnden. Det är inte i dag som det var på den tiden då jag var folkhushållare och vi hade en ingående ransonering och fördelning av både råvaror och konsumtionsvaror. Då var det mycket av — jag höll på att säga — dagliga förbindelser. Men numera är uppvaktningarna och diskussionerna mellan kanslihuset och jordbruksnämnden i intet fall så intensiva som de var förr i världen. Jag vill inte säga att jordbruksnämndens generaldirektör nöter trapporna i kanslihuset mer än andra generaldirektörer som nu får finna sig i utflyttningen. Dessutom — och det har det ju talats om — skapar kommunikationerna andra möjligheter nu än vad som fanns för 20—2S5 år sedan. FOA ställde väl till bekymmer när regeringen utarbetade sitt förslag. Det är ingenting som har gjorts på en höft. Jag har personligen suttit i en och en halv timme med chefen för FOA, då han i lugn och ro har fått utveckla alla sina argument, och jag vet att försvarsministern har varit i samma belägenhet. Det finns ingen generaldirektör i de utflyttade verken som regeringen har spenderat så mycket tid på som herr Magnusson i FOA, när man har givit honom alla möjligheter att anlägga sina synpunkter på utflyttningen. Men varken försvarsministern eller jag själv eller regeringen i övrigt har ansett att de argumenten var tillräckligt bärande för att man skulle göra avsteg från utredningens förslag. Följaktligen levererades förslaget om den här utflyttningen till Umeå respektive Linköping i den proposition som skrevs. Jag skall inte ge mig in på en polemik med herr Oskarson; jag tyckte att hans argument var i det allra enklaste laget, när han säger att det här kan man inte göra, man får tänka på makens bekymmer om det inte går att få något arbete för vederbörande, man får lov att tänka på barnens skolgång, man får tänka på de vänner och bekanta som vederbörande måste lämna. Det har ju redan sagts här från talarstolen att detta inte är någonting som aktualiseras vid flyttning från Stockholm ut till någon annan stad, utan det gäller i precis samma utsträckning oavsett åt vilket håll flyttningsaktiviteten går. Det är endast den skillnaden att i det här fallet gör vi allt vad vi kan för att dessa övergångssvårigheter skall bli så små och lindriga som möjligt. Vid flyttning den andra vägen förekommer ingenting av samhällets speciella service för att tillrättalägga för dem som blir rotryckta och får ge sig ifrån sin ort och sin bygd. Allra sist, herr talman, vill jag ta upp bara en fråga till. Man säger: Skulle vi ändå inte klara det här på ett mindre ostentativt och mindre irriterande sätt? Man tänker sig att delegera ut vissa underordnade aktiviteter. Samtidigt har det i debatten också framförts det argumentet som i hög grad överraskar mig — jag tror det var herr Nordgren som förde fram det: Varför behandlar inte statsrådet denna fråga mera rättvist och breder ut den här lokaliseringen på ett mycket större antal orter? Och varför ser man inte till att det finns flera hugade mottagningsorter som tillgodoses? De där frågorna kan jag besvara genom att lämna ett besked. Det ligger en tanke — och jag tycker det är en vettig tanke — bakom hela utlokaliseringsfilosofin. Den gav jag till känna 1971, och jag kan i korthet upprepa den nu. Vi tycker inte att det är riktigt tillfredsställande att vid en utlokalisering bara släppa i väg underordnade detaljer i vederbörande verks aktivitet. Vi har i stället försökt säga oss att flyttar man ut hela verket, så ger man ju den mottagande orten en injektion inte bara på det vanliga produktionsplanet — de som står och hanterar datamaskinen på en relativt låg nivå — utan hela skalan av tjänstemän kommer med.

Vi har inte gillat den där uppdelningen, utan vi har sagt att det är korrekt ur lokaliseringssynpunkt att flytta ut hela verken. Att lokaliseringen inte bretts ut — det var ju en av frågorna — på flera platser är helt enkelt betingat av att vi har försökt hålla samman utflyttningen i grupper, så att verk som har mycket gemensamt med varandra flyttas till samma plats. Därav kommer Jönköping som platsen för jordbrukets centrala administrationsverksamhet med skogsstyrelsen, lantbruksstyrelsen och jordbruksnämnden. Därav kommer 'utflyttningarna till Linköping som har sin förbindelse med den universitetsaktivitet som byggts ut där. På samma sätt är det med utflyttningarna till Umeå, vilka på ett eller annat sätt har en anknytning till Umeå universitet. På samma sätt är det i Norrköping. På samma sätt är det i Gävle — där placeras på en och samma plats tekniska verk såsom lantmäteristyrelsen, kartverket och dataproduktionen. vilka alla har dagliga och närliggande förbindelser. Det är således en medveten tanke i detta, och det är förklaringen till att här breder man inte ut verken över hela landet för att få en så jämn täckning som möjligt. Vi diskuterade igenom de här frågorna 1971, och jag skall inte utveckla texten vidare. Men eftersom jag i dag har mött de här argumenten från talarstolen fanns det anledning för mig att ytterligare understryka detta. Herr talman! Jag tror att den här andra etappen — effektuerandet av riksdagens praktiskt taget enhälliga beställning — kommer att klara sig igenom med mindre av opposition utanför detta hus än vad som var fallet när det gällde den första etappen, och jag är glad över det. Vi har ju träffat en överenskommelse med tjänstemännens organisationer om hur det skall gå till. Mycket av osäkerheten är följaktligen avverkad, och när vi nu säger att det här är den sista etappen, så har väl det också en lugnande inverkan på de 90 000 tjänstemän som är kvar och som blir kvar i Storstockholmsområdet. Jag vill emellertid understryka att när regeringen har sagt att denna andra etapp bör fullföljas, och sedan bör det vara slut, så är det fråga om utflyttningar i denna kollektiva form. Vi har i två olika utredningar gått igenom alla statliga verk och prövat dem ett efter ett och kommit fram till att nu finns det egentligen inte något mer att flytta ut i denna kollektiva form. Men detta utesluter inte att en isolerad utflyttning av ett verk kan aktualiseras när som helst i framtiden. Vi har ett exempel på det i domstolsverket. Det är ett nytt verk, och riksdagen kommer under dagens lopp att fatta beslut om utflyttning av det verket till Jönköping, Sundsvall eller Sandviken-Gävle. Sådana isolerade utflyttningar av ett verk kan mycket väl bli aktualiserade även framledes. Det är beträffande denna organiserade kollektiva utflyttning som jag menar att vi väl nu har gjort vad som kan göras och där det förmodligen inom överskådlig tid inte är möjligt att ordna med någon tredje etapp.

Herr talman! Vad beträffar villkor och rättigheter för de anställda i samband med utflyttningen har utskottet som sagt varit mycket noga med att skriva bestämt på den punkten och förklarat att allt skall göras som göras kan för att underlätta utflyttningen för de anställda. Men hur verkar det i praktiken? Jo, där är det något annorlunda. Vi har redan fått en viss erfarenhet. Det finns något som heter nämnden för omplaceringsfrågor, och den skall ta hand om ansökningar från dem som anser sig ha skäl att inte flytta från Stockholm. Och nämndens bedömningar i det sammanhanget är mycket restriktiva. Över 50 procent av alla ansökningar har avslagits. Jag kan inte nu redovisa skälen härför, men de enda skäl som har godtagits för att inte flytta är de medicinska. Ensamstående med barn — och även familjer där det har funnits två föräldrar — som förklarat att barnen vid en utflyttning skulle förlora möjligheterna till regelbunden kontakt med föräldern eller föräldrarna har inte kunnat räkna med att få sina ansökningar bifallna. Det betraktas inte heller som något skäl om en person anser sig så hårt förankrad här i Stockholm att han av hälsoskäl inte kan flytta. Låt mig sedan ta upp en annan sak, nämligen anläggningskostnaderna, som statsrådet Sträng talade om. Statsrådet sade att man får räkna med att det är billigare att bygga i landsorten än i Stockholm och att man skall räkna sig till godo den vinst man gör. Ja, det är möjligt, och jag skall inte gå in på någon diskussion på det området. Samtidigt sade statsrådet att vi, om utflyttning inte sker, får bygga här i Stockholm, och han sade vidare att vi kan motse en ökning med ungefär 3 000 statstjänstemän per år. Vi hade tillfälle att ta emot en uppvaktning från landstinget i Stockholm, som redogjorde för situationen. De som gjorde uppvaktningen var mycket oroade för utvecklingen även på tjänstemannanivå. Det är inte bara statliga tjänstemän som flyttas ut, utan även många enskilda verk, banker m.fl. rationaliserar och flyttar sina tjänstemän. Resultatet för regionen är nu att det finns alldeles för många lägenheter som står tomma. Ambitionsnivån på det området har fått sänkas. Vidare står i dag inte mindre än en halv miljon kvadratmeter kontorslokaler tomma, som det alltså är möjligt att utnyttja. Det talar tydligt för att det inte skulle vara nödvändigt med nybyggnader i alla fall och att man därför också skulle kunna vinna ekonomiska fördelar.

Herr talman! Vi har sagt tidigare år: Utred decentraliseringsalternativet efter mönster som förenar alla de fördelar vi vill uppnå. Det är en slutsats som också personalens organisationer kommit till. TCO:s remissvar slutar på följande sätt: ”Ett kompletterande utredningsarbete bör ske på basis av en ingående analys av de erfarenheter som en utvärdering av den första omlokaliseringsetappen kan erbjuda. TCO anser att konsekvenserna för den berörda personalen blir så allvarliga att beslut om ytterligare utlokalisering av myndigheter inte bör fattas med mindre än att dessa konsekvenser är helt klarlagda.” Det tycker folkpartiet är en bra slutsats, som också riksdagen borde kunna ställa sig bakom.

Herr talman! Statsrådet Sträng sade inledningsvis i sitt anförande att jag närmast skulle ha sagt att inget skulle finnas att tillägga när några av oss som talade i början av debatten hade gjort våra inlägg. Det sade jag självfallet inte. Det finns säkert mycket att säga, även om argumenten kanske kan verka något använda när de används i andra hand. Jag tycker att statsrådet själv har visat i sitt halvtimmesanförande att det finns många intressanta synpunkter att anlägga. Jag anser att det var värdefullt att han tog upp personalfrågorna, som kanske är ett av de allra största och mest betydelsefulla inslagen just när det gäller de ställningstaganden vi här gör. En sak förbryllade mig något, nämligen att statsrådet sade att han är förvånad över att jag begärt uppskov och ytterligare utredning på tre av mig redovisade punkter. Statsrådet Sträng sade: Ett uppskov ger inga fakta. Nej, men en utredning kan ge fakta och ger fakta. Det har statsrådet själv verifierat på s. 106 i propositionen, där han beträffande SBL skriver att frågan om utflyttning bör utredas ytterligare. Han anför: ”Resultatet av den nya utredningen bör dock avvaktas innan slutlig ställning tas till laboratoriets lokalisering.” Precis detsamma säger jag om de tre andra verken, och jag tror att vi är ganska eniga om att det finns behov av att utreda förutsättningarna för utflyttning av FOA, jordbruksnämnden och skolöverstyrelsen — de exempel som jag har gett. Med anledning av det herr Peterson i Linköping sade i sitt senaste inlägg noterar jag statsrådet Strängs ord att det här är den sista utlokaliseringen — vi har inget mer att ta. Eventuellt kan nya verk komma att lokaliseras ut, och på den punkten är vi helt ense. Som herr Peterson i Linköping antydde finns det möjligheter till decentralisering, och där kan man ”ta mera”, för att använda statsrådet Strängs eget uttryck. Det skulle fattas något i den här debatten om inte statsrådet lämnar besked om huruvida han i fortsättningen kommer att ge direktiv till verken att analysera möjligheterna till decentralisering av beslutsfunktioner och därmed också arbetsuppgifter som innebär att de anställda får flytta. Det vore värdefullt om vi fick besked på den punkten. Det finns konkreta exempel på att verksledningarna själva har tagit sådana initiativ och räknar med mycket bra resultat.
Herr talman! Det har träffats en uppgörelse med de anställdas organisationer om hur man på lämpligaste sätt skall verkställa riksdagens beslut om utflyttning i den första etappen, och det kommer att gälla även för den andra. Man har uppnått samstämmighet, och det tror jag har lugnat ner mycket av de stämningar som kanske tidigare från personalhåll var något arroganta. Däremot är vi alla medvetna om att personalen i verken, om man frågar dem, säger att de inte vill flytta ut. Frågar man likaså folk t.o.m. uppe i Norrbotten och Västerbottens lappmark om de vill flytta därifrån så är det inget överraskande i att få svaret att de vill stanna där. Människor reagerar på det sättet. Men riksdagen har inte kunnat anse det vara ett tillräckligt skäl för att avstå från utlokalisering. När utlokaliseringen sedan är ett faktum har vi i samförstånd med de anställdas organisationer klarat av de formaliteter som behöver klaras av. Jag skall för ett ögonblick gå tillbaka till situationen för statsförvaltningen i storstaden. AMS, socialstyrelsen, riksförsäkringsanstalten och statskontoret har tillsammans sin verksamhet förlagd på ungefär 40 olika platser här i staden. Det är inte en särdeles rationell lokalhantering om man vill att verken skall arbeta effektivt. Den här utflyttningen ger oss andra möjligheter till omflyttningar bland de bestående aktiviteterna i Stockholm och medverkar även till en riktigare och mer rationell verksamhet för statsförvaltningen. Det har sagts mig att ungefär 20 procent av de lokaler som statsförvaltningen har i Stockholm i kvalitativt avseende inte är tillfredsställande. De lokaler som byggs ute i lokaliseringsorterna kommer i det avseendet att vara helt godtagbara, jag höll på att säga kanske bättre än de allra flesta lokaler här i storstaden. De är nykonstruerade i enlighet med de anställdas egna önskemål. Från talarstolen har det rent allmänt sagts att det vore klokt med ett uppskov i väntan på erfarenheterna från den första etappen. Det var det jag vände mig emot i mitt förra inlägg. Jag tror inte det skulle ge något som helst mer att bygga på när frågan skall behandlas längre fram. Det finns ett och annat verk — bakteriologiska laboratoriet är ett — där regeringen har ansett en ytterligare utredning nödvändig. Herr Eriksson i Arvika må ha rättighet att yrka på att även andra verks utlokalisering bör utredas ytterligare. Regeringen har inte funnit skäl till det, och där skiljer sig alltså våra uppfattningar. Fortsättningsvis vill jag hävda att man vid en utflyttning helst bör flytta ut hela verket för att på utflyttningsorten få just den nyansering av de anställda som ett verks skilda aktiviteter innebär. Det utesluter naturligtvis inte — om någon har trott det har jag blivit missuppfattad — att i fortsättningen en viss decentraliseringsutflyttning kan ske. Vi provar ju detta i förslaget genom att inte flytta ut hela televerket till Kalmar, utan vi flyttar bara ut en viss aktivitet i verket till Kalmar. Det ena goda förskjuter inte det andra, men själva principfrågan bör vara den, att man helst flyttar ut hela verk när så är möjligt.

Herr talman! Låt mig bara helt kortfattat säga att jag är tacksam för innehållet i det senaste anförande som herr Sträng höll. Det ligger helt i linje med vad jag tidigare har påpekat, nämligen att man kan gå till väga på det sätt som vi har rekommenderat i flera år. Jag tycker det är ett bra exempel som vi har i domänverket. Där hade man från början tänkt sig en utflyttning av 400 personer. Redan nu har man emellertid decentraliserat och flyttat ut ett 50—60-tal och räknar med att kunna gå vidare på den vägen. Jag har mycket noga och med tillfredsställelse noterat att statsrådet är inne på tanken om en decentraliseringslinje i framtiden. Detta tror jag blir till nytta såväl för verkens effektivitet som för de anställda och för mottagningsorterna.

Herr talman! Herr Mundebo har frågat finansministern om vilka åtgärder regeringen kommer att vidta för att tillse att personalfrågorna vid omlokalisering av statlig verksamhet — i enlighet med 1971 års riksdagsbeslut — handläggs i positiv anda. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Att genomföra en omlokalisering av den omfattning som riksdagen beslutade 1971 ställer stora krav på en dynamisk personalpolitik och en effektivt fungerande personaladministration. I den proposition som föregick riksdagens beslut slog departementschefen fast att det skulle bli nödvändigt att göra stora insatser för den personal som berördes. En rad åtgärder har vidtagits för att dels på olika sätt underlätta flyttning för de anställda som önskar följa med och deras anhöriga, dels skaffa nya arbeten inom Stockholmsområdet för dem som vill stanna kvar. För vissa frågor har helt nya rutiner utarbetats och satts i drift. Befintliga personaladministrativa resurser har mobiliserats och förstärkts, och nya har tillkommit. Bl.a. har statens personalnämnd reorganiserats och utökats med hänsyn till nämndens uppgifter i samband med omlokaliseringen. Jag skall i det följande — med utgångspunkt i de frågor herr Mundebo tagit upp — kortfattat redovisa vissa av de viktigaste åtgärderna. Som bekant pågår för närvarande ett omfattande förberedelsearbete inför den av riksdagen beslutade omlokaliseringen — i första hand genom det arbete som bedrivs inom de inrättade ortsoch organisationskommittéerna. På de senare har beslutanderätten lagts i vissa frågor som det eljest skulle ha ankommit på myndigheterna att avgöra. Det gäller bl.a. frågor om personalinformation, personaladministration, kontorsrationalisering, åtgärder i samband med själva flyttningen samt i övrigt sådana planerings-, organisationsoch miljöfrågor som direkt hänger samman med omlokaliseringen. Kommittéerna består av lika antal representanter för personalen och för myndigheterna. Samtliga kommittéledamöter har utbildats i bl.a. projektplanering och projektadministration genom konferenser och särskild kursverksamhet. Till sin tjänst i olika specialfrågor har kommittéerna dessutom statliga expertorgan. När det gäller exempelvis personaladministrativ planering och övriga interna personalfrågor lämnar statens personalnämnd aktivt biträde. Förutsättningarna för ett reellt personalinflytande i hela förberedelseoch genomförandeprocessen är således väl tillgodosedda. Jag vill också erinra om att avtal träffats mellan de statsanställdas huvudorganisationer och avtalsverket om förmåner för personal som medföljer vid utlokalisering från Stockholmsområdet. Herr Mundebo anser att antalet avslag från nämnden för vissa omplaceringsfrågor är högt med hänsyn till att omstationeringsskyldighet endast skall behöva krävas ”i särskilda fall” enligt inrikesutskottets uttalande vid behandlingen av förslaget om omlokalisering. För att kunna bedöma hur personalfrågorna handläggs i dessa delar måste man emellertid ta hänsyn till NOM:s verksamhet och SPN:s omplaceringsverksamhet sammantaget. Jag skall försöka förklara sammanhanget mot bakgrund av de siffror som herr Mundebo hänvisar till från NOM :s marsuppföljning 1973. Först vill jag bara poängtera att alla beslut som NOM fattar självfallet föregås av noggranna utredningar i varje enskilt fall. I mars 1973 hade NOM behandlat 143 ansökningar om undantag från flyttningsskyldighet. Av dessa hade 67 avslagits. Två avslagsbeslut har sedan dess omprövats och bifallits. Återstår 65 avslag. Av dessa hade i tio fall sökanden anställts efter det att riksdagen 1971 fattat sitt beslut om omlokalisering. Vidare har två sökande genom annan garanti fått möjlighet att stanna kvar i Stockholm. Liksom i fråga om dem som NOM undantagit från flyttningsskyldighet är även de övriga 53 sökande föremål för omplaceringsåtgärder genom statens personalnämnds försorg. Tio personer hade redan i mars kunnat omplaceras. Ett icke oväsentligt antal hade fått — men tillbakavisat — ett eller flera erbjudanden om anvisning till annat arbete i Stockholm. Några hade för övrigt också återkallat sin ansökan till SPN, vilket måste tolkas så att vederbörande på egen hand ordnat annat arbete eller ändrat sig och nu avser att följa med vid flyttningen. Endast 16 sökande som fått avslag från NOM hade vid denna tidpunkt ännu inte fått någon anvisning, men självfallet har SPN :s ansträngningar med att finna nya arbeten för dem fortsatt. Utöver denna redovisning vill jag framhålla att nämnda siffror om avslag också måste ses i relation till vilka skäl som anförts i ansökningarna. Huvuddelen av avslagen hitintills grundar sig på ansökningar där enbart makens eller makans förvärvsarbete angetts som hinder för flyttning. NOM:s bedömningar i dessa fall görs på basis av en noggrann analys och uttalanden från arbetsmarknadssakkunniga och efter kontakt med respektive kommun. Hänsyn tas då inte bara till möjligheten för vederbörande att få arbete på utlokaliseringsorten utan också till den sökandes egna utsikter att få annan anställning i Stockholmsområdet. Sammanfattningsvis kan sägas att NOM vid ärendenas avgörande gör en allsidig avvägning av samtliga i varje enskilt fall föreliggande omständigheter. I tveksamma fall har NOM tillämpat principen att ”hellre fria än fälla”. Uppkommer nya skäl för sökande som tidigare fått avslag av NOM, har denne självfallet möjlighet att efter förnyad ansökan få sin sak omprövad. Mot denna bakgrund kan jag inte finna annat än att NOM handlägger sina uppgifter med all tänkbar hänsyn till de sökandes situation och med den generositet som förutsattes av inrikesutskottet. Jag kan inte heller hålla med herr Mundebo om att ytterligare riktlinjer för NOM:s verksamhet skulle behövas i nuläget. Jag följer emellertid såväl NOM:s verksamhet som SPN:s omplaceringsverksamhet med stor uppmärksamhet. Eftersom herr Mundebo anser att SPN:s omplaceringsverksamhet behöver förstärkas vill jag här bara lämna ett par kompletterande upplysningar. Efter det att riksdagen fattat beslut om omlokalisering av vissa myndigheter har SPN:s resurser för omplaceringsverksamhet förstärkts och organisationen ändrats. fr.o.m. innevarande budgetår finns inom SPN en omplaceringsenhet som efter särskild framställning tilldelats elva nya tjänster. Under budgetåret 1973/74 kommer omplaceringsenheten att bestå av sammanlagt 33 tjänster. För att underlätta omplacering av de tjänstemän som vill stanna kvar i Stockholmsområdet har SPN med stöd av den s.k. omplaceringskungörelsen satt in rekryteringsbegränsande åtgärder för bl.a. statliga myndigheter inom Stockholmsområdet. Kungörelsen innebär bl.a. en principiell skyldighet för myndigheterna att till SPN fortlöpande redovisa uppkomna vakanser och andra rekryteringsbehov. Till följd härav kan SPN varje månad pröva omplacering till 350-400 tjänster, vilket innebär ett maximalt utnyttjande av möjligheterna till omplacering Jag delar självfallet herr Mundebos uppfattning att särskild uppmärksamhet måste ägnas åt de medflyttandes situation. Frågor som rör de anhörigas situation på de nya orterna — arbetsmarknadsfrågor, skolfrågor, barntillsyn, vårdmöjligheter osv. — ingår som en integrerad del i kommittéernas förberedelsearbete tillsammans med de mottagande kommunerna. Såväl SPN som arbetsmarknadsverket och de mottagande kommunerna är också direkt engagerade i att försöka skaffa arbete åt anhöriga på de nya orterna. Arbetsmarknadsverket har inrättat ett särskilt kontor i Stockholm för bl.a. förmedling av lediga platser inom enskilda företag på omlokaliseringsorterna. På varje mottagarorts arbetsförmedling finns en särskild kontaktman för placering av anhöriga. AMS bidrar dessutom med arbetsmarknadsutbildning och skriftlig och muntlig information i form av platslistor och informationsmöten i Stockholm. Insatserna omfattar också sökande som nu inte har förvärvsarbete men som önskar sådant på den nya orten. Placering av anhöriga inom statliga myndigheter ombesörjs av SPN, som med utgångspunkt i rekryteringsbegränsningar hos omlokaliseringsmyndigheterna även kan ge anhöriga anvisningar om arbete hos dessa myndigheter. Denna verksamhet påbörjas av SPN under denna månad. Det ringa antalet sökande har inte motiverat särskilda åtgärder tidigare. Samtidigt påbörjas omplacering av anhöriga till tjänster på orter, dit flyttning är aktuell under året, dvs. till Sundsvall, Gävle och Uppsala. Jag vill också erinra om att SPN och AMS varje vecka utger en särskild förteckning över lediga tjänster, den s.k. SPN-listan, som också kan användas av anhöriga till dem som berörs av omlokaliseringen. Samarbetet med kommunerna är genomgående mycket gott i dessa frågor. Jag tror därför att det finns goda möjligheter också när det gäller arbetsanskaffning för anhöriga, förutsatt att de anhöriga i tillräckligt god tid tar kontakt med antingen SPN eller AMS:s omplaceringskontor i Stockholm. Såvitt jag kan se finns redan de förutsättningar för förtidspension som herr Mundebo efterlyser. Vid prövningarna av ansökningar om förtidspension kommer givetvis alla föreliggande omständigheter att beaktas. Jag förutsätter att särskild hänsyn därvid kommer att tas till den förestående omlokaliseringen. Genom det tidigare nämnda avtalet om särskilda förmåner vid omlokalisering får dessutom tjänstemän som har högst tre år kvar till pension då myndigheten flyttar behålla myndighetens nuvarande lokaliseringsort som stationeringsort under den tid som är kvar till pensioneringen. Slutligen tar herr Mundebo upp de anställdas bostadsfrågor.

Därigenom torde utsikterna för de anställda vid omlokaliseringsmyndigheterna att skaffa en bostad av önskad typ på rimligt avstånd från arbetsplatsen vara betydligt gynnsammare än de nu är i Stockholmsområdet. När det sedan gäller avyttring av nuvarande bostad i Stockholm kan detta naturligtvis i vissa fall vålla problem. Man måste emellertid komma ihåg att försäljningen av bostaden inte behöver ske på dagen samordnat med myndighetens flyttning. Om en tjänsteman som fått bostad för sitt hushåll på den nya orten eller i dess närhet vill uppskjuta inflyttningen får han enligt ”omlokaliseringsavtalet” under högst sex månader skälig ersättning av staten för den särskilda hyreskostnad som han drabbas av. Lägger man härtill den tid som återstår till dess de flesta flyttningarna skall ske torde det finnas rådrum för försäljning också av mindre attraktiva bostadsobjekt i Stockholm, varför jag inte kan finna att staten bör vidta ytterligare åtgärder. Mot bakgrund av vad jag här kortfattat redogjort för anser jag mig med fog kunna påstå att personalfrågorna i samband med omlokaliseringen handläggs helt i överensstämmelse med andan i såväl regeringens proposition som inrikesutskottets betänkande.

Herr talman! Jag vill tacka för svaret på min interpellation. Det var ett omfattande svar, och jag tycker det är bra att vi fått en så utförlig redovisning. Min fråga gällde vilka åtgärder regeringen kommer att vidta för att se till att personalfrågorna vid omlokaliseringen av statlig verksamhet handläggs i den positiva anda som 1971 års riksdag förutsatte. Jag redovisade i min interpellation en del data och omständigheter, som enligt min uppfattning tydde på att riksdagsbeslutet inte till fullo följdes i det praktiska arbetet. Statsrådet anser sig med fog kunna säga att personalfrågorna i samband med omlokaliseringen handläggs helt i överensstämmelse med andan i såväl regeringens proposition som inrikesutskottets betänkande. Jag är trots statsrådets omfattande redovisning och argumentering inte övertygad om att hans slutsats är riktig, att den överensstämmer med de verkliga förhållandena. Jag skall ta upp några avsnitt i statsrådets svar. Jag kommer alltså inte att närmare gå in på dagens huvudämne, den andra etappen av omlokaliseringen av statlig verksamhet, utan begränsa mig till personalfrågorna i samband med den första etappen. Det är väl naturligt att en bedömning av de frågorna kan få betydelse också för ställningstagandet till en eventuell andra etapp. Jag vill först ta upp en allmän utgångspunkt i anknytning till svaret. Statsrådet säger att en omlokalisering av den omfattning som riksdagen beslöt 1971 ställer stora krav på en dynamisk personalpolitik och en effektivt fungerande personaladministration. Jo, och det i synnerhet som beslutet i väsentliga avseenden knappast går att förena med en dynamisk personalpolitik och en effektiv personaladministration. Från personalpolitisk utgångspunkt fanns ju vägande skäl mot en omlokalisering av det slag och av den omfattning som 1971 års riksdag beslutade. Nu är emellertid det omflyttningsbeslutet fattat, och det gäller att få förvaltningen att fortsättningsvis fungera så bra som möjligt, att hantera personalfrågorna så bra som möjligt, men jag menar att mera kunde och borde göras. En liten reflexion bara innan jag går över till de punkter jag tänkte behandla. Statsrådet gör inledningsvis en kommentar, där han säger att frågorna hanteras i överensstämmelse med såväl regeringens proposition som inrikesutskottets betänkande, och menar alltså att dessa två dokument i fråga om personalfrågornas behandling är jämställda. Vid en närmare granskning av propositionen och betänkandet finner man att regeringen tog avsevärt lättare på personalfrågorna än vad inrikesutskottet gjorde i sitt betänkande år 1971. Det var just genom behandlingen i inrikesutskottet som vi fick den klara markeringen av personalfrågornas stora vikt. Låt mig sedan ta upp några avsnitt, till att börja med NOM:s verksamhet. Jag redovisade i min interpellation uppgifter från mitten av mars 1973 om att av de 143 ansökningar som nämnden dittills hade behandlat hade 67 avslagits. Det betydde att närmare 50 procent av de sökande ålagts att flytta. Jag menade att det inte var den ”prövning i generös anda”, inte den flyttningsskyldighet bara ”i särskilda fall” som 1971 års riksdag beslutade om. Statsrådet gör nu en sammankoppling mellan NOM och SPN och får därigenom en väsentligt ljusare bild. Men den sammankopplingen är inte invändningsfri. Det är ju NOM som skall besluta. Ett avslagsbeslut där betyder alltså att statsmakterna — den handläggande myndigheten — sagt att man skall flytta. Det är i och för sig bra att SPN är beredd att hjälpa också dem som fått avslag och att man inte utnyttjar NOM:s avslagsbeslut till att säga att vi kan eller vill inte göra någonting. Statsrådet redogör för vad som har hänt i avslagsfallen, vilka skäl som motiverat avslagsbesluten, och konstaterar att huvuddelen av avslagsbesluten hittills har grundat sig på ansökningar, där enbart makes eller makas förvärvsarbete angetts som hinder för flyttning. Detta är uppenbarligen inte skäl nog. Ansökningarna prövas och vägs av SPN, som alltså ofta finner att dessa skäl inte är tillräckliga. Jag vill påminna om att i regeringens proposition 1971 bl.a. sades att ”betydelsefulla skäl för att inte medfölja kan vara makes förvärvsarbete”. Inrikesutskottet framhöll att om det finns vägande skäl, så skall undantag göras, och som exempel på sådana vägande skäl nämnde man makes förvärvsarbete. Jag menar att NOM borde ta större hänsyn till de sökandes situation och till den betydelse makes förvärvsarbete kan ha. Riksdagen talade om ett ”förhållandevis begränsat antal anställda” och om ”särskilda fall”. Man kan naturligtvis diskutera vad som menas med ”särskilda fall”, men det kan rimligen inte vara 50 procent, och det är ju det som det gäller. Det är NOM:s verksamhet, NOM:s beslut, jag berörde i min interpellation. Vad som sedan i verkligheten händer, hur många som flyttar när flyttningen om något eller några år verkligen sker, det får vi se då. Jag ifrågasatte också om SPN hade tillräckliga resurser. Den frågan ställde jag mot bakgrund av att företrädare för verken och för personalorganisationerna menade att resurserna var otillräckliga. Jag tror att det ligger mycket i deras bedömningar, men statsrådet tycks ju nu vara nöjd. Jag vill då bara säga att jag förutsätter att resurserna fortsättningsvis förstärks. Det är ju först för kommande år som problemen blir verkligen näraliggande, då omflyttningarna kommer att ske. Man kan också ifrågasätta om SPN handlägger ärendena i tillräckligt generös anda. Jag är medveten om att uttalanden stundom inte refereras helt ordagrant, men så här sade chefen för omplaceringsenheten vid SPN i en tidningsartikel i går. Jag citerar ett par meningar: ”Nu förbereds en ny författning som skall träda i kraft den 1 juli. Med den får SPN vissa påtryckningsmöjligheter vid tillsättning av nya jobb.

Det kan knappast vara den generösa anda som 1971 års riksdag beslöt om. Jag berörde också förtidspensioneringen i interpellationen och menade att ansökningar från äldre tjänstemän som inte önskade medflytta skulle prövas i en generös anda. NOM har ju nyligen diskuterat med finansdepartementet om att lätta på kraven för förtidspension före 60 års ålder i sådana situationer. NOM ville att det skulle ske, men statsrådets svar nu betyder att regeringen har sagt nej till detta. Jag beklagar det. När det gäller bostadsfrågan har man ju två problem, dels att skaffa bostad på den nya orten, dels att bli av med bostaden på den nuvarande orten. Det första problemet kan ofta lösas tillfredsställande, bl.a. med hjälp av de speciella lån som kan utgå, men ibland kan det bli en dyrare bostad, en bostad som inte är så attraktiv som den man hade förut. Men det besvärligaste problemet är ofta att bli av med den nuvarande bostaden. Statsrådet medger också att det i vissa fall kan vålla problem men anser att de kan lösas. ”Det finns ju rådrum”. Det räcker inte med rådrum, herr statsråd, det kan tvärtom vara så att en ytterligare väntan kan medföra att det blir ännu svårare att bli av med nuvarande bostad. Och slutligen de medflyttandes situation. Det är en av de frågor som mest har diskuterats under det gångna året. Vi har mängder av uttalanden från berörda verk, från personalorganisationerna och från andra organisationer. Det är också en av de frågor som inte tillräckligt uppmärksammades då belutet togs 1971. Nu delar dock statsrådet min uppfattning att man måste ägna särskild uppmärksamhet åt de medflyttandes situation. Men jag bedömer situationen som allvarligare och besvärligare att lösa än statsrådet gör i sitt svar. Låt mig referera vad man från TCO-Ss sida säger — det är alltså en facklig organisation som har stor erfarenhet av dessa frågor, då man står mitt uppe i handläggningen av dem. Man säger att NOM i överraskande liten grad tar hänsyn till exempelvis de svårigheter som finns på utlokaliseringsorterna att skaffa medföljande familjemedlemmar anställning. Vidare sägs att utlokaliseringen troligtvis för många kvinnor kommer att innebär att de kommer att få träda tillbaka från arbetsmarknaden och bli hemmafruar. Detta kan ju inte stämma överens med vad statsmakterna önskar från andra utgångspunkter. Därför måste dessa problem ägnas större uppmärksamhet. Sammanfattningsvis, herr talman, ger statsrådets svar ett intryck av att allt är bra och att det pågår ett intensivt arbete för att klara de problem som uppkommer och att man också lyckas lösa dessa problem. Men om vi jämför statsrådets bild med verkligheten finner vi att de inte stämmer överens. Statsrådet ger kanslihusets bild, men personalen, personalorganisationerna och familjerna har en annan. Låt vara att personalen, liksom statsrådet, ger en bild från en viss utgångspunkt, men personalen har dock erfarenheter av en verklighet som är en annan än den som framgår av svaret. Min slutsats är därför att det behövs fler åtgärder, ett annat sätt att handlägga frågorna och mera av den generösa anda som 1971 års riksdag beslutade om. Det behövs för att klara de problem som 1971 års beslut medförde. Skulle 1973 års riksdag fatta ett liknande beslut, blir sådana insatser och en sådan anda ännu mera nödvändiga.

Herr Oskarson sade att kontakterna med personalorganisationerna varit praktiskt taget obefintliga. Det är fel, det är inte alls så. Jag förmodar att han syftar på den andra etappen. Man har givetvis haft kontakter med personalorganisationerna, och det har skett redan på utredningsstadiet. Dessa kontakter var tydligen så goda och så utomordentliga, att Statstjänstemannaförbundets egen tidning skrev att denna utredning hade vinnlagt sig om bättre kontakter med personalen än den tidigare. Det var alltså ett mycket gott betyg, och det rimmar illa med herr Oskarsons uttalande att kontakterna praktiskt taget varit obefintliga. Sedan säger herr Oskarson att företagsdemokratiska principer är helt åsidosatta — ett mycket kategoriskt påstående. Detta säger han mot bakgrunden av ett sakläge som innebär — vilket jag påpekade i interpellationssvaret — att vi har gett dessa organisationskommittéer, som är paritetiskt sammansatta och där personalen alltså sitter med, beslutanderätt i vissa för omflyttningen avgörande frågor. Det gäller planeringen av arbetsplatserna, lokalerna, personaladministrationen, över huvud taget en rad ting som har samband med hur utflyttningen skall genomföras. Där har alltså organisationskommittéerna fått överta myndighetens ansvar, fått full medbestämmanderätt. Det är en företagsdemokratisk insats av betydande räckvidd, som jag vet ingalunda förekommer någonstans inom det privata näringslivet — men det väntar vi väl oss inte heller. Herr Oskarsons uttalande på den punkten var alltså också fel.

Jag har en hel kollektion här som herr Oskarson kan titta på och som alltså bestyrker mitt påstående, att man verkligen har vinnlagt sig om att informera personalen i dessa för den så oerhört viktiga frågor. Herr talman! Jag har gärna velat ta upp det här, eftersom jag tycker att det inte blivit tillräckligt bemött i den tidigare debatten. Icke en siffra, höll jag på att säga, av det herr Oskarson tog upp var rätt, utan det var nakna, grundlösa påståenden som utkastades i Sveriges riksdag. Jag vet inte om han har något annat material att komma med. I så fall får han återkomma, och jag skall gärna då ta debatt på den punkten. Men intill dess något annat har sagts vill jag stämpla herr Oskarsons kritik som osaklig. Herr Nordgrens uttalande förvånade mig också en smula. Det var en nyhet för honom att man hade kommit överens med personalen om de förmåner som skall gälla. Jag skall inte ta tiden i anspråk för att redovisa de mycket långtgående förmåner som man har förhandlat sig fram till för den utlokaliserade personalen, men det är som sagt något förvånande att detta var en nyhet för herr Nordgren, eftersom han sitter i riksdagens lönedelegation och den har varit med och godkänt detta utlokaliseringsavtal för den första etappen. Jag har, herr talman, velat göra dessa påpekanden i anslutning till den tidigare debatten, och jag skall nu övergå till att kortfattat kommentera herr Mundebos inlägg. Rent generellt vill jag säga att herr Mundebos anförande andades stor förståelse för personalens situation. Det tycker jag är väsentligt, och den förståelsen har också jag och regeringen. Det är en stor omställning som många enskilda människor konfronteras med, och därför skall vi på olika sätt, jag höll på att säga med alla till buds stående medel, söka underlätta denna svåra omställning. På den punkten är vi alltså principiellt helt överens. Men sedan tycker jag att herr Mundebo gör sig skyldig till mycket allmänna uttalanden, som det är svårt att polemisera emot. Han säger att det skall vara mer generositet, att man skall ösa på ytterligare litet, att man skall anstränga sig ännu mer för att hjälpa de anställda. Det är allmänna uttalanden som jag i och för sig kan instämma i, men när jag påpekar att vi gör vad som över huvud taget är möjligt faller de ju till marken. Herr Mundebo slår in öppna dörrar. Herr Mundebo sade också något allmänt om att regeringspropositionen om den första utlokaliseringsetappen tog avsevärt lättare på personalfrågorna än inrikesutskottet gjorde i sitt uttalande. Jag vill inte hålla med om det påståendet. Man kan givetvis nyansera skrivningarna, men andan var fullständigt klar i regeringens uttalande i propositionen, att inför den här svåra omställningsprocessen skall vi handlägga personalfrågorna i en generös anda — och det tycker jag att vi har gjort. Det uttalandet står jag för. Får jag så bara ta upp några av herr Mundebos frågor — jag skall inte fresta kammarens tålamod med att ta upp alla. Han tyckte att jag hade gjort en icke invändningsfri sammankoppling mellan NOM och SPN:s verksamhet. Det tycker jag nu inte att jag har gjort. Jag tycker att man måste se detta i en helhetssituation, precis som jag försökte göra. Det är ju inte oviktigt för den som har fått nej av NOM att veta att han ändå inte på något sätt är utslagen utan blir föremål för den mycket omfattande omplaceringsverksamhet som SPN bedriver. Han kan alltså ändå ha chansen att stanna i Stockholm och få ett hyggligt jobb. Därför tycker jag ingalunda att det finns något att invända mot den helhetssyn på dessa frågor som jag har gjort mig till talesman för. Sedan gör herr Mundebo i sammanhanget ett nytt sådant här allmänt uttalande i det att han säger att NOM borde ta större hänsyn till de sökandes situation. Det är också ett uttalande som slår in öppna dörrar. Jag har i mitt svar understrukit att NOM tar all möjlig hänsyn till de sökandes situation. Jag vill gärna upprepa att NOM gör sina bedömningar efter en noggrann och allsidig avvägning av alla omständigheter som åberopas i ansökningarna. Men helt naturligt får ju olika skäl olika vikt vid NOM:s bedömning. Enligt nämndens senaste redovisning från april i år — den har alltså kommit något senare än den jag har redogjort för i mitt interpellationssvar — har NOM tillstyrkt 80 procent av ansökningarna där medicinska skäl eller åldersskäl åberopas. Det är en väldigt hög siffra. Antalet ansökningar som tillstyrkts när enbart makes eller makas förvärvsarbete angetts som hinder mot flyttning är mindre. Jag understryker också att nämnden efter förnyad framställning kan ompröva tidigare beslut, om grunden för bedömningen på ett eller annat sätt ändrats. Nu kan man ändå fråga sig: Varför blir det så många avslagsansökningar trots denna generositet och den grundliga behandling som NOM underkastar varje ärende? Då vill jag gärna framhålla att en faktor som måste beaktas i detta sammanhang är att många berörda anställda sannolikt varit medvetna om att de skäl som vederbörande anfört och åberopat kanske inte alltid varit tillräckligt vägande. Men man har ändå velat få sin sak prövad av NOM och därför skickat in ansökan. Detta är från den enskildes synpunkt ett riktigt handlande, men det har för NOM s vidkommande inneburit att det relativa antalet avslag inledningsvis är högre än vad man kan förvänta att resultatet blir vid en slutsummering av NOM :s verksamhet. Man skall ju komma ihåg att NOM är bara i början av sitt viktiga och ytterst grannlagda arbete. Så tar herr Mundebo också upp frågan om SPN:s verksamhet och ifrågasätter om SPN verkligen handlägger frågorna i generös anda. Han vill allmänt sett göra gällande att jag tecknar en alltför ljus bild av verkligheten. Herr Mundebo tycker att han har en annan bild av verkligheten som är mera sann än min — vilket återstår att bevisa, herr Mundebo. Jag tycker att SPN arbetar föredömligt med de här frågorna. Jag har också bidragit till att ge SPN resurser för att nämnden skall kunna fullgöra sin viktiga uppgift. Men det är klart att om man hämtar sin bild av verkligheten från exempelvis de artiklar som har funnits i tidningen Expressen, så får man en fullständigt förvrängd bild av hur de anställda upplever sin situation. Jag vill nu inte påstå att herr Mundebo har gjort det, men jag vill gärna framhålla hur det kan gå till när denna tidning skildrar verkligheten. För några dagar sedan hade Expressen infört en artikel med rubriken ”De vägrar flytta ut och i Stockholm får de inga jobb”. Där fanns också med en stor bild av de här hårt drabbade människorna. I artikeln, som i första hand angriper SPN — ungefär på samma sätt som herr Mundebo, nämligen genom att hävda att SPN inte arbetar i tillräckligt generös anda — kommer fyra anställda vid sjöfartsverket till tals. Och det kan vara skäl att se på de här fyra anställda som får en så stor rubrik och en så stor bild i Expressen. I ett av fallen hade SPN redan anvisat nytt arbete på socialstyrelsen. I ett annat av fallen handlar det om en assistent som enligt artikeln ”varken fått arbete eller minsta glimt av hopp”. Denna person hade redan fått tre olika anvisningar av SPN men inte accepterat. Den tredje personen påstår att SPN inte ens låtit höra av sig. Och det är kanske inte så förvånande i det fallet, eftersom vederbörande inte kommit in med någon ansökan till SPN förrän samma dag som artikeln var införd. Det fjärde och sista fallet rörde en kartredaktör som ”i månader väntat på att få jobb genom SPN” enligt artikeln. Sanningen är att SPN haft mindre än en månad på sig för att finna ett lämpligt arbete. Ansökan kom in till SPN den 25 april i år. Här skall man då notera att det rör sig om en mycket speciell yrkeskategori, varför det är svårt att finna en annan likvärdig anställning till en person med sådan inriktning. Men även i det här speciella fallet räknar SPN med att inom kort kunna ge vederbörande en anvisning. Jag har nämnt de här exemplen också i syfte att belysa nödvändigheten av att SPN får in ansökningarna i tillräckligt god tid för att ha möjlighet att skaffa fram likvärdiga arbeten. Herr talman! Till sist vill jag gärna knyta an till vad finansministern sade om vikten av att man i tid anmäler sig hos SPN. Det finns nämligen här en disproportion mellan de erbjudna platser som SPN har att förmedla och de ansökningar som kommer in från dem som skall utlokaliseras. Jag vill mot denna bakgrund erinra om att i mitten av maj hade SPN mottagit inte mindre än ca 3 500 vakansanmälningar från verk och myndigheter som inte skall omlokaliseras. Det var alltså jobb som SPN hade till sitt förfogande. Vid samma tidpunkt var antalet inkomna omplaceringsansökningar hälften så stort eller omkring 1 700, och då skall man märka att ca 600 av dessa 1 700 avser medflyttande anhöriga och anställda som önskar omplacering till någon av de myndigheter som skall omlokaliseras. Det kanske rent av är så, herr Mundebo, att flyttningsbenägenheten i realiteten är väsentligt större än vad de första uppgifterna gav vid handen men att det av politiska skäl är inopportunt för dem som är mot den här omlokaliseringen att framställa den bild av verkligheten som jag här har försökt teckna. Herr talman! Mot denna bakgrund kan jag inte komma fram till något annat än vad jag framhöll i mitt interpellationssvar, nämligen att vi i regeringen med de instrument vi har till vårt förfogande gör vårt yttersta för att underlätta personalens situation.

Herr talman! Nej, herr statsråd, allt vad jag sagt är verklighet och absolut riktigt; det finns inte något fel på någon punkt i mitt anförande. Som jag har fattat företagsdemokrati är samråd och samverkan någonting som förekommer innan man fattar beslut, och det är det som inte har ägt rum i detta fall. Om man nu har en kollektion broschyrer — jag vet inte hur många, det kan vara ett helt lass — så är jag övertygad om att de gäller enbart de nya platserna, vad som skall byggas där och hur det där kommer att se ut. Men det är inte samråd och samverkan, herr statsråd. Sedan har här också hänvisats till en del tidningsartiklar, och man har talat om hur litet trovärdiga de är. Ja, det är ju möjligt. Men här har jag en tidningsartikel, som jag inte kan låta bli att redovisa för statsrådet; sedan får statsrådet själv bedöma om det ligger någon sanning i vad som skrivits eller inte. Författare är pressombudsman i statens trafiksäkerhetsverk, och artikeln är hämtad ur Dagens Nyheter — alltså inte Expressen — den 3 maj i år. Där relaterar författaren bl.a. följande under rubriken Samråd och utflyttning: ”Tisdagen den 20 februari kallades så plötsligt företagsnämnderna till sammanträde i kanslihuset kl. 14 samma dag. Kallelsen var så hemlig att man inte ens antydde vilken fråga som skulle behandlas. Företagsnämndsledamöterna förehölls också att inte med ett ord nämna något om sammanträdet för sina arbetskamrater. Kl. 14 meddelade så den älskvärde expeditionschefen i kommunikationsdepartementet att regeringen i konseljen föregående fredag bestämt att etapp två i delegationens förslag skulle genomföras. Hon föredrog med beundransvärd behärskning en rad högst allmänna argument till stöd för den lokaliseringsideologi som beslutet grundats på. När det började komma några trevande frågor där man efterlyste mera sakliga motiv ursäktade hon sig med att det gällde en materia som hon inte behärskade men som förmodligen skulle tas upp i den ännu inte skriva propositionen. Någon timme senare hade nyheten nått massmedia, lagom för att de som övervarit sammanträdet skulle kunna svara på journalisternas frågor utan att behöva visa sig alltför överraskade.” Herr talman! Detta är alltså en skildring av en person som jag förutsätter känner väl till hur det har gått till, en verklighetsskildring, herr statsråd! Kom då inte och säg att samråd och samverkan har föregått beslutet. Det har det inte gjort.

Herr talman! Statsrådet Löfberg började med att i mycket vara principiellt överens med mig. Han sade att han i ganska stor utsträckning kunde instämma i vad jag sade och att regeringen hade lika stor förståelse för personalens synpunkter som jag hade. Men då han sedan gick över till att ta upp de konkreta frågorna hade han annan mening än jag på nästan alla punkter. Han menade att min bild av verkligheten kunde ifrågasättas och att mina förslag var alltför allmänna. Han tog avstånd från de synpunkter och förslag jag hade lagt fram beträffande NOM:s och SPN:s verksamhet och rörande bostad, förtidspensionering och medflyttandes situation. — Den principiella överensstämmelsen räckte alltså inte till en överensstämmelse när det gällde handling. Min verklighetsbild var faktiskt inte hämtad ur Expressen utan det citat jag gjorde var hämtat från Aftonbladet. Jag medger att det finns mer tillförlitliga källor, men det jag citerade var ett yttrande av en ämbetsman vid SPN. Huvuddelen av verklighetsbilden kommer dock från personalorganisationerna, de fackliga organisationerna och arbetsförmedlingarna. De ger en annan bild än den statsrådet gav, och jag sätter stark tilltro till den bild de ger. Jag medgav dock att den gavs från vissa utgångspunkter, men man måste sätta tilltro också till den bild de människor ger som står mitt uppe i det hela när situationen kan illustreras med konkreta exempel. Jag kan inte finna att NOM tar ”all möjlig hänsyn”, eftersom nämnden fattar beslut om avslag i 50 procent av fallen. Statsrådet nämnde några delsiffror från april. Det skulle vara intressant att veta totalsiffran, som för mars var 50 procent. Så stort antal kan inte vara ”särskilda fall”. 5 procent skulle vara en rimlig andel för ”särskilda fall”, och inte 50! Personalorganisationerna anser i vart fall att NOM inte tar all möjlig hänsyn. SPN arbetar föredömligt, sade statsrådet. Den som blir utslagen i NOM får chansen i SPN. Också på den punkten har personalorganisationerna en annan mening och kan illustrera sin uppfattning med konkreta exempel. Jag tycker att den uppfattning av verkligheten som personalorganisationerna, personalen och familjerna har måste tillmätas vikt och påverka utformningen av åtgärderna. Därför hoppas jag att statsrådet Löfberg kommer att vara ense med mig inte bara principiellt utan också när det gäller de praktiska insatserna.
Herr talman! Herr Oskarson uppträder som den ståndaktige tennsoldaten och säger: Allt vad jag har sagt är rätt. — Men det är det inte, och herr Oskarsons påståenden blir inte riktigare för att han upprepar dem många gånger. Jag vill än en gång erinra om att han sade att kontakterna med personalorganisationerna praktiskt taget varit obefintliga. Jag har påpekat att det är fel, och jag har angett sakskäl. Han har sagt att företagsdemokratiska principer är helt åsidosatta. Jag påpekade att detta var fel och angav sakskäl för det. Informationen har varit bristfällig, sade han. Jag påpekade att också detta var fel genom en hänvisning till den myckenhet av material som utgivits i sammanhanget. Nu framgår det av herr Oskarsons inlägg att vad han syftade på — om det är en undanmanöver vet jag inte — med dessa kategoriska påståenden var de kontakter som skulle ligga före riksdagsbeslutet. Även det var fel. Som jag har påpekat har det förekommit kontakter med personalorganisationerna redan före riksdagsbeslutet. Det gällde, som jag sade, i fråga om första etappen, och det har tydligen i ännu högre grad gällt för den andra etappen. Inte heller detta påstående var således riktigt. Men här kommer man — det medger jag gärna — in på en mycket väsentlig principfråga, som jag trodde att riksdagen redan hade tagit ställning till, nämligen att det är riksdagen som skall bestämma om en utlokalisering skall ske eller inte. Mot den bakgrunden måste de samråd som kan föregå ett riksdagsbeslut gälla andra frågor än själva kärnfrågan, om en utlokalisering skall ske eller inte. Det är väl också naturligt att man i det längsta vill undvika att spekulera i vilka verk som skall flyttas ut och till vilka platser de skall flyttas. Det är sådant som det exklusivt tillhör riksdagens kompetens att ta ställning till. Men även i dessa ytterst känsliga frågor — som personalen vid de olika myndigheterna alltså inte skall ha något avgörande inflytande på, eftersom det är riksdagens sak att ta ställning till dem — har kontakter förekommit, och det var det jag ville framhålla. Herr Oskarsons inlägg blir inte mera rätt och riktigt för att han upprepar sina påståenden och inte heller för att han hänvisar till en artikel i Dagens Nyheter av någon tjänsteman som tydligen tycker att det här handlagts mindre väl. Herr Nordgren nämnde att personalen tydligen inte är nöjd med avtalet beträffande förmånerna när det gäller den första etappen. Både herr Nordgren och jag vet att man aldrig är nöjd med en förhandling och ett avtal. Man tycker aldrig att man i en förhandling har fått ut allt vad man önskat sig och har satsat på; ett förhandlingsresultat är alltid en kompromiss. Men, herr Nordgren, när avtalet är underskrivet har man ändå godtagit avtalet som det ligger. Man kan vara missnöjd och tycka att det var en dålig förhandling, men man står ändå med sin underskrift bakom avtalet, och det är vad som har skett i detta fall när det gäller den första etappen. Vad personalen här är missnöjd med är givetvis utflyttningen som sådan. Det är också det som herr Nordgren åberopar med sina siffror. Jag är helt medveten om att personalen vill stanna kvar här i Stockholm, precis som skogsarbetarna helst vill stanna kvar uppe i Norrland. Det är en mycket mänsklig egenskap som är värd förståelse, som finansministern här i dag understrukit. Till sist bara några ord till herr Mundebo. Det är inte mycket jag har att tillägga i anslutning till hans senaste inlägg. Men jag förbigick i mitt första inlägg en sak som jag gärna vill ta upp, framför allt eftersom herr Mundebo återkom till den. Han citerade ett uttalande av en tjänsteman i SPN, ett uttalande som, säger herr Mundebo, tyder på att man är inställd på att inta en restriktivare hållning. Det är riktigt, herr Mundebo. Men vad har detta uttalande för bakgrund? Jo, det är verkligheten som denne tjänsteman tagit hänsyn till. Det finns exempel på människor som har tillbakavisat sju erbjudanden om anställning, men de tycker ändå att de skall få fortsätta att välja. En enda man eller kvinna kan på det sättet ta en stor del av SPN s resurser i anspråk. Det är mot den bakgrunden som en av personalrepresentanterna i Statsanställdas förbunds tidning Statsanställd, nämligen ombudsmannen Ingemar Andersson, vill mana alla SF-anslutna som vill stanna att anmäla sig till omplacering. Så säger han — jag citerar det, eftersom jag tycker att det är ett riktigt och viktigt uttalande: ”Vi ser också med oro på andelen misslyckade omplaceringsfall — bara ett av tre leder till resultat. Det kan bli aktuellt med en maximering av antalet anvisningar. Den som gång på gång tackar nej till erbjudna likvärdiga jobb förstör chanserna för andra.

— Detta sagt som en kommentar till herr Mundebos senaste inlägg på den punkten.
Herr talman! Jag måste återgälda artigheten, herr statsråd, och säga att det inte blir ett enda dugg mer rätt hur många gånger statsrådet än upprepar sina påståenden. När vi talar om företagsdemokrati och när vi talar om samråd och samverkan gäller det, herr statsråd, innan beslutet är fattat. Sedan beslutet har fattats är det information. Som jag sade förut har vi diskuterat detta i utredningen. Vi är inne på den linjen att beslut om genomförandet skall anstå intill dess samverkan och samråd har ägt rum. Sedan är det inte fråga om att det inte är riksdagen som skall fatta beslutet, men kan verkligen inte statstjänstemännen, lika väl som anställda inom privata företag, anses ha både mognad och sådan ansvarskänsla att de skulle kunna diskutera sådana frågor före beslutsfattandet? Får de riktig argumentation och saklig upplysning och får klart för sig att detta är nödvändigt och lämpligt, kan herr statsrådet vara övertygad om att de också kommer att gå med på det. Men detta har de inte fått lov att göra — beslutet har fattats helt över huvudet på dem. Nu säger herr statsrådet att det är en tjänsteman som har yttrat det jag refererade i mitt tidigare inlägg. Låt mig tala om, liksom jag också har gjort tidigare, att grupp efter grupp av anställda har suttit i utskottet och redogjort för hur de har upplevt den här situationen. Samtliga gruppers redogörelser, herr statsråd, har varit helt samstämmiga med den redogörelse som pressombudsmannen i trafiksäkerhetsverket har framfört i sin artikel. Men om herr statsrådet menar att medverkan och samråd och medinflytande endast skall få komma fram efter det att beslutet är fattat, då har herr statsrådet och jag helt motsatta uppfattningar om vad som är företagsdemokrati och vad som är samråd och vad som är samverkan och vad som är medinflytande.

Herr talman! För det första: Statsrådet Löfberg säger att informationen och kontakten med personalorganisationerna är bättre nu än tidigare. Ja, men det säger inte särskilt mycket. Kontakten i samband med den första etappen var ytterst bristfällig, och det kritiserades av både personalorganisationerna och riksdagen. Det är naturligt att regeringen har tagit visst intryck av den kritiken. Det har blivit bättre, men det är inte bra. För det andra: Statsrådet bekräftar att SPN kommer att skärpa sin attityd när det gäller anställningssökande. Såväl personalorganisationerna som jag kan finna det riktigt att man begränsar antalet fortsatta chanser i sådana fall där exempelvis sju erbjudanden har gjorts, förutsatt att det varit någorlunda rimliga erbjudanden. Men viktigt är att en förändrad attityd ändå kommer att innebära fortsatt rätt att säga nej i de fall då den sökande med hänsyn till make, maka eller personliga förhållanden bedömer det så att erbjudandet inte är rimligt för hans del. Detta är viktigt i synnerhet om NOM kommer att fortsätta att avslå hälften av ansökningarna. Den som har fått nej av NOM måste då få rimliga chanser i SPN. Jag förutsätter alltså att en ändrad attityd från SPN:s sida endast berör sådana fall där antalet chanser har varit många. De andra, mera vanliga fallen bör få fortsatta chanser och behandlas och bedömas i den generösa anda som riksdagen beslutade om.
Herr talman! Det är kanske inte stor mening för herr Oskarson och mig att fortsätta den här debatten; vi kommer tydligen inte överens. Jag vill bara försynt framhålla för honom att det beslut som han talar om, där samråd skall förekomma innan beslut fattas, har riksdagen ännu inte fattat — det skall riksdagen göra efter denna debatt. Det var mot den bakgrunden jag påpekade att personalen redan på utredningsstadiet hade getts tillfälle att diskutera frågorna. Kontakter har således tagits, tvärtemot vad herr Oskarson påstod. Ändå framhärdar han. Fakta belyser hans påståenden och ställer dem i en mycket underlig dager. Jag skall inte ytterligare fördjupa mig i detta, det skulle bara bli upprepningar. Herr Mundebo och jag är tydligen överens på många punkter. Han tycks hålla med mig om att det kan föreligga behov av en uppstramning från SPN:s sida. När en enskild tjänsteman tackar nej till inte mindre än sju olika erbjudanden tycker även herr Mundebo att en uppstramning är motiverad. Det är alltå den tanken som håller på att diskuteras; man har ännu inte bestämt sig. Men, säger herr Mundebo, detta får inte innebära att det i fortsättningen skall bli något förbud att säga nej. Det skall det givetvis inte bli. Om vi är ense på den punkten att man inte får säga nej hur många gånger som helst utan det kan bli fråga om en maximering — det är det som diskuteras — innebär givetvis inte en sådan ståndpunkt något förbud att tacka nej till ett erbjudande. Denna rätt tycker jag att statstjänstemännen skall ha även i fortsättningen. Herr Nordgren anknöt till statsminister Palme, som hade gjort något uttalande om största möjliga hänsyn till människans behov. Det är klart att vi skall ta sådan hänsyn. Utlokaliseringen är baserad på en regionalpolitisk bedömning, och det är på den grunden som riksdagen i stor endräkt, föreställer jag mig, eller i varje fall med stor majoritet kommer att fatta detta beslut, som emellertid en majoritet av den berörda personalen starkt ogillar. När beslutet är fattat, denna gång precis som i den första etappen, är det oerhört väsentligt — där delar jag helt herr Nordgrens uppfattning, om det var så han menade — att största möjliga hänsyn skall tas till människans behov för att underlätta denna svåra omställningsprocess. Det är det, herr talman, jag tycker att vi hittills har gjort. Låt mig avslutningsvis sammanfatta med att än en gång spika de åtgärder som vi vidtagit och vidtar. De är ett uttryck för generositet och inställningen att största möjliga hänsyn skall tas till människans behov mot bakgrund av riksdagens beslut. Vi har för det första förstärkt SPN, statens personalnämnd, som har omfattande uppgifter i detta arbete. Vi har för det andra gett organisationskommittéerna beslutanderätt, vilket är en företagsdemokratisk insats — sedan får herr Oskarson säga vad han vill — av betydande räckvidd. Vi har för det tredje träffat ett avtal med personalen om olika förmåner i samband med denna utlokalisering, ett avtal som jag vill påstå präglas av en generös anda. Vi har för det fjärde inrättat en nämnd, den s.k. NOM, som skall ge varje individ som anser sig ha särskilda skäl att stanna i Stockholm rätt att få sin sak prövad. Vi har för det femte genomfört rekryteringsbegränsande åtgärder för att på det sättet prioritera den personal som drabbas av utlokaliseringen, så att de skall få företrädesrätt till nya tjänster. Vi har för det sjätte organiserat ett omfattande samarbete mellan SPN, AMS, byggnadsstyrelsen och kommunerna för att underlätta den här omställningen. Herr talman! Jag tycker att efter den här redovisningen kvarstår faktiskt inte mycket av den kritik som har riktats mot regeringen i den här debatten.

Herr talman! När vi nu återgår till den ordinarie talarlistan vill jag börja med att påminna om att det förslag som vi diskuterar är en viktig bit i det regionalpolitiska handlingsprogram som riksdagen i enighet antog i höstas. Det programmet innbar bl.a. en dämpning av storstadstillväxten, och det förslag som vi nu diskuterar är ett effektuerande av det kravet från en enhällig riksdag. Jag tycker uppriktigt sagt att debatten hittills har varit litet ensidig. Det har uteslutande rört sig om de verk som skall flyttas ut, men man har över huvud taget inte sagt någonting om situationen på de orter dit utflyttningen skall ske. Jag tror det behöver understrykas i det här sammanhanget att samtliga dessa orter har behov av den förstärkning som utflyttningen kommer att innebära. De har behov av en mera differentierad arbetsmarknad och därför är det så viktigt att vi följer det förslag som regeringen lagt fram i den här frågan. Riksdagen har ansvar även för detta. Nästa vecka skall vi diskutera en annan bit inom regionalpolitiken, nämligen de regionalpolitiska medlen. Båda bitarna hör obevekligt ihop. Bakom dessa ligger en strävan att skapa en bättre regional balans, en fråga där vi har mycket starka krav på förverkligande från olika håll. Jag har noterat i denna debatt hur djupt splittrad oppositionen är i denna fråga. Centerpartiet stöder regeringen, moderaterna ställer sig på tvären och går emot utlokaliseringen och folkpartiet intar den bekväma politiska ställningen att vara både för och emot. De praktiserar den klassiska metoden, som man ofta gör även i andra fall, nämligen att sätta sig mellan två stolar. Man har på ett utomordentligt sätt demonstrerat detta i dagens debatt. Delegationens och propositionens förslag uppfattades utan tvivel som ett löfte från riksdagens sida till de mottagande kommunerna. Jag hoppas att man där också noterar de borgerligas agerande i denna viktiga regionalpolitiska fråga. Personligen vill jag beklaga att vi inte lyckats nå enighet i utskottet. Jag hoppas dock att majoriteten i riksdagen är beredd att infria propositionens löften till mottagarkommunerna. En av målsättningarna för regionalpolitiken är att utanför storstäderna skapa ett antal arbetsmarknader med ett utbud av olika sysselsättningar, som svarar mot den kvalificerade utbildning som ungdomen får i dag. Då undrar man i debatten om man inte kan nå samma effekt med ”de traditionella regionalpolitiska medlen”, som man uttrycker det. Det är alldeles uppenbart att den industriella sektorn inte klarar denna utbyggnad av olika arbetsmarknader. Den krymper undan för undan och därför måste vi få en bättre spridning av den centrala förvaltningen om vi skall kunna klara våra regionalpolitiska målsättningar. Det är på det sättet att tjänstesektorn och servicesektorn växer starkast i det här landet. Ingen vill förneka att utflyttningen skapar problem för de berörda människorna. Jag tror att de flesta kommer att finna sig mycket väl till rätta sedan de har bott på den nya platsen något eller några år. Det finns ändå många positiva saker även för de människor som omfattas av omlokaliseringen, även om det inte kommit fram så mycket i dagens debatt. Folkomflyttningar är för övrigt ingen okänd företeelse i det moderna samhället. Under 1960-talet hade vi en nettoutflyttning av 80 000 människor från de fyra nordligaste länen. Jag märkte aldrig att man vare sig från moderaternas sida eller från folkpartiets sida reste några protester mot den folkström som drog söderut. Det var heller ingen i de mottagande kommunerna som rullade ut den röda mattan för dessa människor, som i tusental och tiotusental flyttade söder ut, huvudsakligen från de nordligaste länen. Det förekom heller inga långa debatter — inga debatter över huvud taget — om personalfrågorna i den situationen. Vi fick lära, vi som bor norröver, att vi inte lever i ett statiskt samhälle, att vi inte kunde göra anspråk på att få leva och bo just på den plats där vi är födda. Vi accepterade detta, och jag tror att detta bör gälla alla människor i det här landet, inte bara dem som råkar bo i utflyttningskommunerna. Jag har, herr talman, velat säga detta för att skapa en något bättre balans i den här debatten, som utan tvivel har präglats av mycket starka överdrifter, speciellt från moderaternas sida. Herr talman! Slutligen vill jag säga några ord om herr Oskarsons särskilda yttrande nr 4. Han har varit illa klämd i den här debatten och det kanske hade varit hyggligt av mig att gå förbi det yttrandet. Men jag vill bara erinra om att riksdagen år 1971 beslöt att arméns tekniska skola med ca 200 anställda skulle lokaliseras till Jämtland och Östersund. Som den ståndaktige tennsoldat herr Oskarson är har han alltsedan det beslutet kämpat emot att Östersund skulle få denna lokalisering. Han är i år i mycket gott sällskap med tre centerpartister, två folkpartister och två moderater från Skaraborg län, som vill riva upp det beslutet och lägga skolan i Skövde. Herr Oskarson var ju också med när vi i utskottet enhälligt antog uttalandet att de fyra nordligaste länen borde prioriteras i nästa utflyttningsetapp. Som ett resultat av sin medverkan i det uttalandet försöker han nu i det längsta riva upp ett lokaliseringsbeslut som var destinerat just till ett av de fyra nordligaste länen, som utan tvivel behöver den här lokaliseringen. I år nöjer han sig visserligen med bara ett särskilt yttrande, men han har ändå inte släppt tanken på att man skulle kunna ändra beslutet i den riktningen att man tog bort lokaliseringen från Jämtland och Östersund. Det går för övrigt i stil med hans allmänna inställning när det gäller omlokalisering till utsatta områden. Herr talman! Jag skall vara kortfattad och vill sluta med den förhoppningen att när jordbruksnämnden nu flyttar till Jönköping jordbrukets föreningsrörelse också skall börja röra på sig och följa efter och flytta ut från kungl. huvudstaden. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag har, herr Nilsson i Östersund, inte sagt att den här skolan skall ligga eller inte ligga i Östersund. Jag har över huvud taget inte sagt var den bör ligga, utan vad jag begärt i reservationerna tidigare har varit en utredning för att få skolan placerad på lämpligaste plats. Dessa reservationer har jag också framfört i anslutning till motioner som väckts här i riksdagen både förra året och i år, och i år har jag, som också herr Nilsson sade, nöjt mig med ett särskilt yttrande. Kom inte och säg, herr Nilsson, att det är för att jag vill ta ifrån Norrlandslänen någonting. Det har ingenting med saken att göra. Det är en helt sakligt grundad framställning att få reda på den bästa platsen för arméns tekniska skola, och det hänger samman med många problem som jag inte här kan gå in på. Enligt den utredning som har föregått omorganisationen av arméns tekniska skola ville man ha en plats där man kunde få tillgång till undervisningsmateriel. Det var en förutsättning för att man skulle kunna sammanföra hela den tekniska utbildningen inom armén. Dessa förutsättningar finns inte på alla platser i vårt land. Det är nämligen stora krav på materiel som denna skola har. Den måste skaffas dels från förbanden på platsen, dels från de mobiliseringsförråd som finns i närheten. Gör vi där en jämförelse mellan Östersund och Skövde — utan att fortfarande ta ställning — kan vi bara konstatera att i Skövde finns dessa förutsättningar. Där finns materiel av alla de slag som behövs för utbildningen. Det finns däremot inte i Östersund. Därmed inte sagt att det inte går att skaffa fram materielen dit, men det måste ju då bli fördyringar. Dessutom går det inte att skaffa fram materiel i den omfattning som man kan göra på många andra platser — jag har bara nämnt Skövde som ett exempel. Om man inte kan nå detta mål äventyrar man möjligheterna att hålla ihop utbildningen till en gemensam skola, vilket har varit målsättningen. Sammanhållningen skulle ju tjäna många syften: man kan utnyttja gemensamma lokaler, gemensamma lärarkrafter och gemensam materiel och därigenom förbilliga utbildningen. Sedan, herr talman, har jag föreslagit att industricentralstyrelsen skulle förläggas till Östersund, men det ville inte herr Nilsson vara med på.
Herr talman! Herr Oskarson kanske inte känner till att även Östersund är en utpräglad militärstad med tre regementen. Det bör nog finnas förutsättningar för den här utbildningsanstaltens förläggning dit. Sedan försöker herr Oskarson att vrida sig ur greppet genom att säga att han missunnar inte de fyra nordligaste länen några nya lokaliseringar. Det praktiska resultatet om herr Oskarson skulle få som han ville skulle bli att man går miste om ca 200 arbetstillfällen i Östersund. Det kommer han ju ändå inte ifrån.
Herr talman! Herr Nilsson, jag känner Östersund tämligen väl, även regementena. Vad jag har begärt tidigare och vad jag nu har begärt i ett särskilt yttrande är en utredning om förutsättningarna för att förlägga skolan till en ort där man kan tillgodose de krav som det tidigare har talats om. Om dessa krav kan tillgodoses i Östersund, skall jag vara den förste att gå med på att vi förlägger skolan dit.
Herr talman! Utredning eller inte — herr Oskarson sade ändå i en av sina repliker att han ansåg Östersund vara en olämplig ort för lokalisering av arméns tekniska skola. Man är också inom denna skola negativt inställd mot lokaliseringen till Östersund, och det var detta jag ville understryka.